Herr talman! Jag kan inleda med att ge regeringen en eloge för budgetsaneringen. Det bör göras med tanke på det förra replikskiftet. Det var oerhört viktigt att mycket snabbt vända den utveckling vi hade för bara några år sedan, där ungefär en fjärdedel av utgifterna var ofinansierade och alltså finansierades med lån. Genom att göra detta fort och när man hade gjort det ta ned den mycket stora statsskulden åstadkom man mycket större tillgångar för framtiden: dels lägre ränta och lägre inflation, dels efter några år lägre räntebetalningar totalt sett. Därför är det främmande för oss att resonera som Vänsterpartiet och inte inse att man måste plocka ned statsskulden. Vänsterpartiets politik är mycket märklig, och jag undrar om partiets företrädare förstår vad den egentligen innebär. Erik Åsbrink var ju med om skattereformen 1990. Där gjordes en väldigt bra sak som vi från Miljöpartiets sida varmt stödde: Man införde koldioxidskatt och sänkte skatten på arbete. Varför inte ytterligare ett sådant steg nu? Vad finns det egentligen för hinder att ta ett steg till och genomföra en ny skatteväxling för miljön? Vi vet ju att beskattningen av arbete är för hög. Det är en av orsaken till massarbetslösheten. Det har talats om lönerna tidigare här i dag, men jag vill peka på att arbetsskatterna är väl så viktiga, Erik Åsbrink. Arbetskraftskostnaden blir väldigt hög på grund av skatterna. Det handlar alltså inte bara om lönerna. Vi vet ju också att det är alldeles för lönsamt att förstöra miljön. Det har visat sig väldigt svårt att bromsa miljöproblemen. Sommarens algblomningar i Östersjön visar just att det är för mycket förbränning; för mycket motorfordon på andra ställen leder till kväveutsläpp, som i sin tur leder till en övergödning av Östersjön. Varför inte ta det här steget? En utredning som lade fram ett förslag i våras pekade mycket tydligt på att man bör ta ett nytt sådant här steg och göra en skatteväxling i åtminstone samma omfattning som den tidigare.

Herr talman! Roy Ottosson tog upp - och det gläder mig - en viktig del av den stora skattereformen, en del som är okänd eller ofta försummad, nämligen den betydande skatteväxling som ägde rum genom att olika miljörelaterade skatter skärptes. Detta var en del av finansieringen av de sänkta skatterna på arbete som låg i reformen. Hade denna åtgärd genomförts isolerad hade det framställts som en mycket stor miljöpolitisk skattereform, men nu tenderade den att drunkna i den mycket större skattereformen, som omfattade så mycket annat, och därför fick den inte den uppmärksamhet den hade förtjänat. I själva verket gick Sverige före andra länder genom den omläggningen. Det är naturligtvis tänkbart att gå vidare på den vägen. Vi är inte främmande för det. Men jag vill samtidigt dämpa förväntningarna på hur stora ytterligare insatser som kan göras. Vad det handlar om är att höja skatter på miljöutsläpp eller miljöförstörande verksamheter. Det gör vi inte primärt för att få in mer pengar till statskassan - vi gör det för att ytterligare begränsa och helst få bort den miljöskadliga verksamheten. Men i så fall får man ju inte in så värst mycket pengar, och det är inte heller syftet. Då räcker detta inte heller särskilt långt för att finansiera sänkningar av skatten på arbete. Man skall inte inge människor förhoppningar att det finns möjligheter att åstadkomma stora sänkningar av arbetsbeskattningen när man finansierar det med en så bräcklig skattebas som miljöutsläppen är och bör vara. Fortsätt gärna med att tala för skatteväxling, men intala inte människor att det här finns stora skattesänkningar på arbetsområdet att hämta.
Herr talman! De höjningar av miljöskatter som skedde i 1990 års skattereform medförde väl inte att skattebasen vek. Höjningen av miljöskatterna med ca 30 miljarder medförde inte någon vikande skattebas. Och det är inte så konstigt, för den skattebas det handlar om är ju ytterst den grundläggande energiförsörjningen och råvaruförsörjningen. Den kan vi inte vara utan, lika litet som vi kan vara utan arbete. Detta är ju själva grundförutsättningarna för ekonomin. För att fullfölja finansministerns resonemang kan jag säga att skatter på arbete också är en vikande skattebas, och resultatet av höga skatter på det området blir arbetslöshet. Det har vi ju också fått. Men man kan inte heller ta ut alltför höga skatter på miljöoch energisidan; då får man andra problem. Men en skatteväxling av den storleksordning som gjordes 1990 borde kunna göras igen, när vi nu har så goda erfarenheter av det. Skattebasen tål faktiskt mer beskattning, och det är mycket angeläget att ändra prisrelationerna för att få fart på alternativen, för att åstadkomma förnyelse i näringslivet när det gäller energin. Det är därför det är så svårt för regeringen att avveckla kärnkraften. När man debatterar med kärnkraftsanhängarna kommer man i trångmål, därför att prisrelationerna på energimarknaden är sådana att det inte lönar sig att investera i alternativ, i energibesparingar och i bättre hushållning - att sätta in varvtalsreglerade pumpar i industrierna och vad det nu kan vara. Det lönar sig inte därför att energin är så billig i förhållande till arbetskraft, i förhållande till bättre teknik och i förhållande till andra saker. Det är helt avgörande om man skall kunna klara miljöskuldsproblematiken, t.ex., att titta på skattesystemet. Det är litet svårt att se vad det är som egentligen oroar finansministern på denna punkt. Hans argument om vikande skattebas håller inte om man rör sig i den storleksordning vi nu diskuterar. Jag vill också ta upp frågan om arbetstidsförkortning. Finansministern måste ändå hålla med om att det inte är realistiskt att tro på att man skall kunna få 3 procents tillväxt år efter år och på den vägen få full sysselsättning inom överskådlig framtid. Man måste tillbaka till 60-talet för att hitta sådana tillväxtsiffror. Vi har en helt annan ekonomi och näringslivsstruktur och andra omständigheter i dag. Vad tänker finansministern göra för att uppnå något sådant? Tittar man på underlaget ser man att det i vissa delar nästan är absurt. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att kommunerna skall öka sin konsumtion och samtidigt få sämre resultat. Jag tror inte att kommuner fungerar så. Jag tror att de kommer att försöka få sitt resultat att gå ihop, de också. Det visar sig också att man inte når målet om 4 procents arbetslöshet ens med den politiken, trots att man behåller dagens mycket omfattande satsning på AMS-åtgärder. Det är naturligtvis inte heller hållbart i ett längre perspektiv. Med en arbetstidsförkortning som ligger i paritet med den produktivitetsutveckling vi har, om man ser på den tidsrymd som gått sedan vi senast sänkte arbetstiden, skulle man kunna klara en hel del av dessa problem. Det besparar oss många sociala problem och mycket kriminalitet i framtiden. Framför allt skapar vi bättre förutsättningar för en bra livskvalitet för alla människor, t.ex. de som inte har arbete och därför tvingas gå arbetslösa och känna sig onödiga. Det är väldigt många ungdomar som är på väg att hamna helt utanför samhället. Vad det kan leda till kan vi se i andra länder. Varför inte sänka arbetstiderna ordentligt?

Herr talman! Basen för beskattning av arbetsinkomster är stor och relativt stabil. Basen för miljöbeskattning är mycket mindre och mycket mindre stabil. Det måste naturligtvis vara poängen. Höjer miljöskatterna gör man inte för att få inkomster. Det gör man för att minska den miljöskadliga verksamheten. Stor försiktighet tillråds när det gäller att utlova stora förändringar på detta område. Arbetstider hinner vi inte diskutera särskilt länge denna gång, men jag har inte den pessimistiska syn som Roy Ottosson har när det gäller möjligheterna att långsiktigt upprätthålla en hög tillväxt. En tillväxt på 3 % är fullt möjlig inte bara ett utan många år i rad. Det tycker jag att vi skall försöka uppnå. Arbetstider är en fråga om välfärd. Det är inte en fråga om att lösa landets sysselsättningsproblem.
Herr talman! Ett genomgående tema för alla talare, med undantag möjligtvis för Per-Ola Eriksson som anser sig ha fått igenom sin politik i denna budget, är att det görs för litet konkret mot arbetslösheten. Nog är det ganska uppseendeväckande att man t.ex. inte ens försöker att göra någonting åt tjänstesektorn, denna enorma slumrande potential för nya jobb och ökad livskvalitet som i dag förkvävs under de enormt höga skatterna på arbete. Hur motiverar ni inför de arbetslösa er passivitet när det visar sig att det både finns ett utbud av och en efterfrågan på sådana tjänster? Det står faktiskt på s. 161 i finansplanen att skattesänkningar som riktas mot grupper och sektorer med mindre flexibla löner kan påverka sysselsättningen positivt. Regeringen anser därför att en budgetneutral omläggning av skattesystemet av den typ som utredningen föreslår kan öka sysselsättningen. Min enkla fråga är: Varför föreslår ni då inte detta, som skulle kunna öka sysselsättningen? Herr talman! När det gäller kommunernas situation lovade statsministern på kongressen i Sundsvall - det bekräftas nu i finansplanen - att kommunerna skall få ytterligare 8 miljarder i statsbidrag 1999 och 2000, utöver de 8 miljarder som redan har beslutats. Nu vet vi att höjningen av egenavgifterna med sex procentenheter minskar den kommunala sektorns skatteinkomster med över 15 miljarder kronor, eftersom de är avdragsgilla. Detta tar man tillbaka med den andra handen under denna mandatperiod. Nu ställer jag till finansministern samma fråga som jag ställde till statsministern i gårdagens frågestund och då inte fick något som helst svar på. Hur mycket blir det kvar, netto, för kommuner och landsting att använda i sina kärnverksamheter när staten genom egenavgiftshöjningen har tagit tillbaka över 15 miljarder kronor under mandatperioden? Hur mycket blir det kvar till vård, omsorg och skola? Vi ser i finansplanen att sysselsättningen skall minska med 40 000 personer inom kommunsektorn mellan 1996 och 1998. På den stora partikongressen i Sundsvall kallades detta att prioritera. Jag tycker att det är dags att ge besked. Hur mycket blir egentligen kvar, netto, till kärnverksamheterna av de 16 miljarderna? Hur många kommer, trots löfte om motsatsen, att få gå från kärnverksamheterna de närmaste åren?

Herr talman! Jag vill kommentera Mats Odells tidigare anförande, även om det var en stund sedan det ägde rum. Där fick man höra en mängd motstridiga budskap. Å ena sidan skar vi ned och försämrade något alldeles fruktansvärt. Å andra sidan strödde vi pengar omkring oss. Det var 500 miljoner i timmen. Å ena sidan försämrar vi, plågar folk och drar ned överallt. Å andra sidan är budgetsaneringen bara en enda stor bluff. Det är engångsinsatser. Det är bokföringsåtgärder. När man hör alla dessa motstridiga uppfattningar framföras i ett och samma anförande kommer man att tänka på historien om mannen som lånade ut en kruka och som, när han fick igen den, konstaterade att krukan var sprucken. Låntagaren sade då att krukan för det första inte var sprucken, att den för det andra var sprucken redan när han lånade den och att han för det tredje inte hade lånat någon kruka. Det påminner litet grand om Mats Odells konster. Ta inte alla dessa motstridiga punkter i samma anförande. Det blir litet för besvärligt att hålla isär. Det grundläggande är motstridigheterna. Det skall dels ökas utgifter och reformeras och förbättras i vården, omsorgen och på många andra områden, dels sänkas skatter. Mats Odell ligger nästan i klass med Lars Tobisson på det området. Detta går inte ihop. Det går faktiskt inte ihop. Mats Odell personifierar det statsfinansiella lättsinnet. Jag kan ställa samma fråga till Mats Odell som jag gjorde till Anne Wibble, men aldrig fick något svar på. Hur skall ni bära er åt för att värna välfärden - ni skall t.o.m. förbättra vården och omsorgen - samtidigt som ni så väldigt gärna vill regera ihop med Moderaterna, detta parti som vill riva ned välfärden - vården och omsorgen - för att klara sina skattesänkningar? Tala om för mig hur det går ihop.
Herr talman! Jag sade i inledningen av mitt anförande att vi om två veckor kommer att presentera vårt alternativ till regeringens budgetförslag. Erik Åsbrink får ge sig till tåls till dess. Han har uppenbarligen inte läst vår motion med anledning av förra årets budgetproposition, och inte heller vår motion med anledning av vårpropositionen. Den är nämligen finansierad till sista kronan, Erik Åsbrink. Vi finansierar genom omprioriteringar. Vi anser t.ex. att vi som har arbeten och normalt är friska får stå ut med ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen för att få loss pengar till dem som nu har drabbats värst. Vi gör omprioriteringar i budgeten. Finansutskottet har bekräftat att vår budget går ihop. Jag tycker att det är litet oförskämt av Erik Åsbrink att antyda att det är någon sorts luftsiffror. Försök att vara litet seriös. Jag tycker också att Erik Åsbrinks historieskrivning är uppseendeväckande. Det har talats om hans tidigare yrkeskarriär. Jag har ingen synpunkt på det, men jag tror att det är en sak som han aldrig skulle klara. Det är att vara historielärare i den svenska grundskolan. Vi har lyssnat till en historieförvrängning tidigare i dag. Snart är det bara Erik Åsbrink och Göran Persson som tror att Sveriges problem började den 1 oktober 1991. Han må ha varit riksbanksfullmäktiges ordförande, biträdande finansminister eller statssekreterare - poängen är att problemen började tidigare. Ni erkänner själva i regeringsförklaringen att det är första gången på 30 år som vi ser en konjunkturuppgång utan att kronan har devalverats eller att budgeten har varit underbalanserad. Ni erkänner själva i er egen regeringsförklaring att ni har fel när ni försöker skylla alla problem på de tre år då vi hade den djupaste lågkonjunkturen i modern tid i industrivärlden. Erik Åsbrink! Låt oss föra denna debatt seriöst. Hur var det nu? Svara i stället. Är det så att engångseffekterna inte är inräknade i budgetsaldot? Kan jag få ett svar på det?
Herr talman! Jag vet naturligtvis inte vad kristdemokraternas kommande motion innehåller. Men jag hör ju retoriken, och även retoriken måste väl stå i någon överensstämmelse med ekonomiska realiteter. Det går inte att på en och samma gång både utlova utgifter och reformer till alla och envar och tala om alla möjliga skattesänkningar. Men det är värre än så. Det räcker inte med att kristdemokraterna får ihop sin motion. Vi får väl se hur det blir med den saken. Ni skall också regera ihop med moderaterna. Men det är inte kristdemokraterna, med några procent av väljarstödet, som dikterar villkoren i en borgerlig regering om nu olyckan skulle vara framme. Det är rimligtvis det mycket större Moderata samlingspartiet som kommer att ha det största inflytandet. Hur ser den uppgörelsen ut? Hur skall ni kunna vara med om att genomföra i varje fall en del av alla de moderata skattesänkningslöftena, samtidigt som ni säger att ni skall värna vården och omsorgen? Det går ju inte ihop, Mats Odell! Ni måste bestämma er någon gång för hur ni skall ha det. Ni kan inte ha det på båda sätten. Tro inte att det går att snacka sig runt detta ända fram till valdagen och att väljarna nöjer sig med detta! Väljarna kommer att vilja ha besked. De har mycket bestämda uppfattningar. Visst finns det några som helst av allt vill ha skattesänkningar. Men det finns också väldigt många - jag tror att det är flertalet - som föredrar att satsa på välfärden, på vården och omsorgen. I det valet får man faktiskt bestämma sig, får man faktiskt ge besked. Det går inte att slinka undan från detta. Återigen: Jag är fascinerad av att höra vilken ohygglig betydelse jag hade för Sveriges väl och ve under den tid jag var statssekreterare och ordförande i riksbanksfullmäktige. Det är nästan så att jag drömmer mig tillbaka till de åren då jag tydligen bestämde över allt och alla. Men jag tar faktiskt inte ansvaret för vad som hände under den borgerliga regeringen. Det är inte rimligt att skylla på den socialdemokratiska regeringen fram till 1991. Räntorna sköt i höjden med raketfart under våren 1994. Det slutomdöme om den borgerliga regeringen som gavs då var ett totalt underkännande av en misslyckad ekonomisk politik. Ni kan inte skylla på socialdemokrater som satt i regeringsställning tre fyra år tidigare.

Herr talman! Jag vet att Lars Tobisson inte har någon taletid kvar. Därför skall jag inte begära något svar. Men låt mig ändå kommentera en sak. Lars Tobissons prat om Centerpartiet som stödparti är patetiskt att höra. Märk väl att det uttalas av ett parti vars partiledare förespråkar samarbete. Vi är ett samarbetsparti. Det var vi under den förra mandatperioden. Vi var inget stödparti till Lars Tobissons parti, utan ett samarbetsparti. Lars Tobissons tal om stödparti är trams. Jag tycker att en man i sextioårsåldern skall hålla sig för god att ägna sig åt den typen av enkel argumentation, detta som ett gott råd till Lars Om en går åt norr och en åt söder kommer de till slut att mötas om de går tillräckligt långt. Under debatten har jag funnit att Lars Tobisson och Lars Bäckström hamnar i samma position när det gäller att det är bättre för trygghet och välfärd om vi inte amorterar statsskulden. Det visar att en sådan hållning, vare sig den finns till höger eller vänster, betecknar populism. Det tycker jag är en bättre beteckning. Den som förespråkar trygghet kan inte skjuta betalningen på framtiden. Det är att låta andra betala. Högkonjunkturen är icke evig. Det är viktigt att komma ihåg att för att vi skall kunna värna välfärden, få fler jobb, är åtgärder för småföretagen och den privata sektorn utomordentligt viktiga. Därför har det vidtagits en rad åtgärder, och därför vidtas också en rad åtgärder för att förbättra villkoren. Vi har lättnader i ägarbeskattningen i storleksordningen 4 miljarder kronor. Vi har nedsatta arbetsgivaravgifter. De är redan nedsatta och det sker en ytterligare nedsättning från årsskiftet. Vi har beskattning av enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, som också lindras från årsskiftet. Vi har åtgärder när det gäller yrkesutbildning, inom den kvalificerade yrkesutbildningen och även andra åtgärder på utbildningsområdet. Det förbättrar villkoren för näringslivet. Vi har även sjuklöneperioden, för att ta några exempel. Familjeföretagen befrias från förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Det är också en viktig åtgärd. Till ett bättre näringsklimat hör också de växande IT-företagen och åtgärder på det området. När vi skall utveckla IT-marknaden och kompetensen är det viktigt att vi får system som innebär att vi främjar individens kompetens. Framför allt är det viktigt att vi får lagar och regler på arbetsmarknaden som inte förhindrar att den som skaffar sig ny kompetens får stå tillbaka för andra. Det handlar om turordningsregler. Till sist: Vi har talat om strukturreformer under den här debatten. En av de viktigaste strukturreformer som har genomförts under senare tid är utgiftstaket i statsbudgeten och den reformerade budgetprocessen. Det är en utomordentligt stor strukturreform. Om någon vill läsa Ekonomisk Debatt, läs då artikeln av Anders E Borg i det senaste numret! Han var tidigare medarbetare till Carl Bildt. Denne Anders E Borg hyllar nu åtgärden när det gäller strukturtak. Detta erkännande tycker jag att det finns skäl att tacka för.

Herr talman! Till Per-Ola Eriksson vill jag säga: Barnbidragssänkningen drevs i princip igenom tillsammans med Moderata samlingspartiet. Äras den som äras bör. Å andra sidan har Centern många gånger berömt sig av att man har tagit del i saneringsprogrammet. Det har man gjort i princip, men sedan säger man på varje enskild punkt: Det ville vi egentligen inte. Det här med resorna och med bensinen ville vi inte. Det är en skön konst att säga: Vi är för saneringsprogrammet i princip, bara vi slipper dess konkreta delar. Eriksson säger att Tobisson och jag är överens. Jag är överens med vem som helst som säger kloka saker. Säger Tobisson att det är fredag i dag tycker jag att Tobisson har rätt. Säger Tobisson att det är bättre att använda pengar för att stimulera sysselsättningen än för att amortera har Tobisson faktiskt rätt just nu. Det borde Eriksson också inse. Om jag nu åker hem till min familj i Uddevalla och säger: Jag har lyssnat på Eriksson, som har lärt mig hur det skall vara med ekonomin - nu blir det slut med att köpa en massa mat, kläder och resor; här skall amorteras på villan - då kommer min familj att skaka på huvudet och säga: Du skall inte träffa den där Eriksson mer, pappa! Om Eriksson kom in som rådgivare för företagen och sade: "Har ni i företagen en soliditet om bara 30 % - Erikssondoktrinen är ju 100 %! ", kommer svensk företagsamhet att lamslås. Ett normalt företag brukar ha en soliditet om 30-40 %. Erikssondoktrinen vore förödande för svensk företagsamhet. Eriksson säger väldigt tydligt: Får jag 10 miljarder extra 1999, kommer de att användas för amorteringar. Men samtidigt räknar Eriksson upp en mängd saker som han skulle vilja göra. - Om Åsbrink ville ge mig -, så skulle jag ge till det och det företaget. Eriksson tyckte ju i praktiken som jag. Det andra var ju mest yviga ord. Till sist, herr talman: Vad vi behöver är inte en strid mellan mig och Eriksson, för det går en grundläggande skiljelinje i svensk politik gentemot Moderata samlingspartiet, även om det nu försöker föra in litet av rött hjärta i det blå blodet. Carl Bildt talade vänligt och hovsamt, men i verkligheten är politiken allt annat än hovsam. Det är en hård högerpolitik. Tills man i handling visar det röda hjärtat gäller det blå blodet. Handlingar är viktigare än Carl Bildts ord. Vad vi behöver i vårt land är fler arbetade timmar, eller hur? Det kan väl finansministern nicka till? Vi är överens. Det är en bra utgångspunkt för politiken att man är överens. Åsbrink säger att jag är för hovsam mot moderaterna, men jag tycker att vi i politiken över huvud taget skall vara hovsamma. Vi skall inte ta till överord. Annars får vi en sådan debatt som mellan Åsbrink och Tobisson: Det var ditt fel! Nej, det var ditt fel -. Det är inte bra. Sluta med det där! Visst, Lars Tobisson är vi överens om att det är viktigt med fler arbetade timmar. Det finns ju litet av enighet att ta fasta på. Men för att få fler arbetade timmar kan vi inte bara ha en exportledd tillväxt. Vi måste också ha en hemmamarknad och en byggsektor som fungerar. Därför får inte det budgetpolitiska målet 2 % överskott i statsfinanserna överskugga allt annat. Vi måste ha en hemmamarknad. Hur förklarar Åsbrink att vi har en ökande tillväxt medan arbetslösheten snarare tilltar? Det beror på att vi har en för dålig hemmamarknad. Vi vet att vi inte får särskilt många nya jobb i industrin. Vi måste därför ha en hyfsad tjänstesektor och offentlig sektor. Våra arbetade timmar måste bli bättre, och för det måste vi ha en kompetensutveckling. Vi måste avdela vinstmedel för kompetensutveckling i företagen och, Åsbrink, även dela på arbetstimmarna. Det är bra med en jättelång ekologiskt uthållig tillväxt om 3 %. Också jag vill ha det, men det kommer inte att räcka. Vi har 600 000 öppet arbetslösa, som behöver nya jobb till år 2000, och vi har en dold arbetslöshet om ungefär 400 000 personer. Vi behöver sätta en miljon människor i arbete. Inte ens en tillväxt om 3 % under jättelång tid räcker till. Vi måste också dela på arbetstiden, inte för ekonomins men för jobbens skull. Lösningen är alltså fler arbetstimmar, bättre arbetstimmar och delade arbetstimmar. Det finns möjligheter att bli överens.
Herr talman! Det är riktigt, som Lars Bäckström sade, att Vänsterpartiet i fråga om barnbidraget särade ut sig just på detaljerna. Men man sade samtidigt att man skulle spara 3 miljarder kronor på familjepolitiken till 1998. Man försökte sitta på två stolar samtidigt. Man ville inte ta det konkreta beslutet just då, men man band sig för ett åtagande. Nu ställer jag till Lars Bäckström frågan: Kommer Vänsterpartiet nu under allmänna motionstiden att stå fast vid kravet att Jag väntar med spänning på svaret.

Herr talman! Erik Åsbrink är säkert en alldeles utmärkt person på många sätt, men han har en väldig förmåga att plötsligt bli väldigt patetisk, samtidigt som han inte hör vad man säger. Han blir indolent, som det heter på fint språk. Han tror fortfarande att vi har försökt anklaga honom för det som hände. Det enda som jag och Lars Tobisson har sagt är ju att problemen började före valdagen 1991. Jag hoppas att vi snart kan avsluta denna eviga kretsloppsdiskussion, som vi för vid varje sådant här tillfälle. Åsbrink oroar sig vidare för hur man i en ny borgerlig majoritet skall kunna regera tillsammans. Jag måste ännu en gång förklara att Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet har samma uppfattning om hur vi skall få kakan att bli större, nämligen genom fler och växande företag. Sedan har vi litet olika uppfattning om hur det resultat som då uppstår skall fördelas. Men det, Erik Åsbrink, låter vi väljarna ta ställning till på valdagen. Jag har fullt förtroende för att väljarna då kommer att kunna studera de olika partiernas program, som vi kommer att gå till val på. Men något som här har varit väldigt i skymundan är: Vem skall Erik Åsbrink regera med efter valet? Är det med Per-Ola Eriksson? Jag tycker att dagens debatt snarare tyder på att han nu vänder sig bort. Det var inte den sedvanliga omfamningen av Centern och Per-Ola Eriksson, utan nu gäller det Vänsterpartiet. Stämmer det att ni redan nu börjar sikta in er på att sy ihop någonting med Vänstern? Har vi då att se fram emot nya återställare liknande dem som beslutades hösten 1994? Jag skall slutligen, herr talman, be att få överlämna Kristdemokraternas budget till Erik Åsbrink för studium, så att vi slipper den här typen av missförstånd nästa gång.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av att varvssubventioner inom EU riskerar att slå ut svenska fartygstillverkare. Så sent som den 2 juni i år svarade jag på en interpellation av Marie Granlund om varvsstöd, och min inställning i frågan har inte förändrats under sommaren. Mitt svar till Sten Andersson kommer därför att delvis bli en upprepning av mitt svar den 2 juni. Inledningsvis vill jag framhålla att varvsindustrins problem inte är begränsat till förhållandena inom EU utan ett problem som måste betraktas i ett betydligt vidare perspektiv. Varvsindustrin är global i den meningen att marknaden för nybyggda fartyg omfattar i princip hela världen. Inom varvsindustrin råder dessutom en betydande överkapacitet som upprätthålls genom statliga subventioner. Det enda sättet att långsiktigt och stabilt lösa problemen inom varvsindustrin är, som jag ser det, att träffa breda och internationellt förankrade överenskommelser om att avveckla varvsstödet. Det OECD-avtal som har träffats mellan EU, Japan, Norge, Sydkorea och USA om att avveckla varvsstödet är för närvarande den enda lösning som kan ge fartygsproducenter runt om i världen en möjlighet att konkurrera på lika villkor. Dessvärre har avtalet inte kunnat träda i kraft som planerat eftersom USA som enda part ännu inte ratificerat avtalet. USA:s fördröjda ratificering ändrar emellertid inte min grundläggande inställning som är att varvsindustrins problem i första hand måste lösas genom internationell samverkan. Jag har därför inom ramen för arbetet inom Nordiska ministerrådet tillsammans med mina industriministerkolleger i Danmark, Finland, Norge och Island i ett brev till handelsansvarig i president Clintons administration uttryckt oro för OECD-avtalets framtid och samtidigt uppmanat USA att ratificera det snarast möjligt. När det gäller frågan om USA:s ratificering och avtalets ikraftträdande kan jag informera Sten Andersson om att EU vid ministerrådsmötet den 13 november kommer att besluta hur denna fråga och stödet inom EU skall hanteras framöver. Formellt sett upphör det s.k. sjunde varvsdirektivet som tillåter stöd till Europas varv vid årsskiftet men frågan är vad som skall komma i stället om nu inte OECD-avtalet har ratificerats av USA. Sverige kommer att fullfölja sin tidigare linje och motsätta sig en förlängning av möjligheten till statsstöd inom EU. Det skulle kunna hävdas att varvsstödet - i vart fall som en temporär åtgärd - bör återinföras av rättviseskäl för att ge svenska varv samma förutsättningar som övriga varv inom EU. Men att återinföra varvsstödet och lämna mer stöd till varven än övrig industri vore långsiktigt en dålig användning av statens medel. Sverige bör i stället sträva efter att konkurrera med en fartygsproduktion med högt förädlingsvärde och inte konkurrera med låga priser som skapas på konstlad väg genom statligt driftsstöd. Kan vi få till stånd en uppgörelse inom EU så kan de svenska varven konkurrera med övriga europeiska varv på samma villkor framöver.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag känner till att det har varit en debatt i den här frågan ganska nyligen. Jag vet också om att ledamöter i kammaren har motionerat i frågan så att den kommer att behandlas under riksmötet. Att jag ändå tar upp frågan beror på att jag har gamla kontakter med varvsnäringen i Sverige. Man säger att man får ovanligt många förfrågningar just nu och att man, när det kommer till priset, är handikappad på grund av att man inte kan möta de subventionerade priser som många andra länder tyvärr ger sina varv. Jag tror att statsrådet håller med mig när jag säger att dagens situation i teorin och kanske också i praktiken kan innebära att de varv som är mycket duktiga, men inte kan konkurrera med subventioner, riskerar att slås ut. Den dag då subventionerna är borta är de duktiga varven inte kvar. Det är en fullt realistisk situation. Statsrådet säger nu att man måste bekämpa detta även globalt. Det finns ingen anledning för mig att gå in i en diskussion om det. Det är korrekt. Jag inser att problemet är det faktum att varv, var de än finns, skapar många jobb. I den situation som i dag råder på arbetsmarknaden är det besvärligt att lägga ned varv med allt vad det innebär av personliga tragedier för många människor. Problemet för oss är först och främst EU. Det är svårt att nu gå ut och sälja EU. EU skulle ju handla om fri och lika konkurrens. Nu har vi sett att EU tyvärr har godkänt möjligheten för vissa länder att öka sina subventioner. Det drabbar framför allt Sverige och Danmark.

Är det lönt för svenska varv att över huvud taget fortsätta med sin verksamhet, eller skall man lägga ned och titta på andra aktiviteter? Tack!
Fru talman! Två saker. Den första frågan var: När försvinner subventionerna i EU? Det vet inte jag. Men det är ett mycket viktigt möte vi har den 13 november. Så mycket tror jag är klart, att det sjunde varvsdirektivet troligtvis inte kommer att förlängas. Det kommer att tas fram ett nytt varvsdirektiv, och förhoppningsvis innehåller det en sådan konstruktion att subventionen tas bort eller kraftigt reduceras. Jag tycker att det viktigaste stödet riksdagens ledamöter kan ge regeringen är att vara mycket tydliga mot omvärlden om att Sverige anser att varvsstödet nu skall bort. Vi kämpar hårt för det fram till den 13 Jag har medarbetare i mitt departement som i dag och i går har varit runt i Europa och träffat andra regeringar för att försöka att i vart fall skapa en minoritet som kan blockera en förlängning, så att vi kan åstadkomma en förändring av varvsstödet. Jag kan inte lova en tidpunkt för när detta lyckas. Men politikens uppgift är att driva en fråga och förhoppningsvis vinna den så småningom. Den andra frågan var vilket råd jag skall ge till den svenska varvsindustrin. Det är svårt för mig att ge råd. En sak kan jag säga, om varvsstödet skulle komma att avvecklas, om detta OECD-avtal lyckas och våra påtryckningar på USA lyckas innebär det att våra varv, som levt utan varvsstöd, blir oerhört konkurrenskraftiga. Skulle vi lyckas i kampen att få ned varvsstödet eller t.o.m. få bort det är det en chans för de varv som har hållit ut i alla dessa år utan varvsstöd. Min förhoppning är att man orkar hålla ut i vart fall fram till nästa stora förhandling som är den 13 november, och där hoppas jag att vi når någonstans.
Fru talman! Statsrådet säger att det sjunde direktivet skall försvinna. Men det innebär inte, det säger statsrådet också, att varvssubventionerna automatiskt upphör. Vi får se vad som kommer efter dem, hur stort stöd man inom EU trots allt kommer att tillåta inom ett rimligt tidsperspektiv. Jag skrev i min interpellation om ett faktum som faktiskt irriterar många människor, framför allt dem som nu är berörda på varven, de varvsanställda, att mycket av dagens EU-subvention baseras på Tysklands sammanslagning. Den tyska regeringen sade att sammanslagningen inte skulle kosta tyska folket någonting, tvärtom. Det vet vi alla i dag inte stämde på nästan en enda punkt, mer än att Tyskland blev sammanslaget, vilket i och för sig var positivt. Men efter detta fick tyska varv pengar till subventioner. Indirekt kan man säga att svenska varv och deras anställda betalar delar av den tyska återföreningen. Sedan säger statsrådet att han inte kan ge råd. Det är klart att jag ställde en svår fråga. Men statsrådet är ju så duktig i andra sammanhang, i alla fall när det gäller att teoretiskt skapa nya arbetstillfällen, att jag tycker att han borde kunna prestera ett bättre råd än det han gav i dag.

Jag vill alltså fråga statsrådet: Delar statsrådet min uppfattning och kan han hävda att mitt resonemang i den delen är korrekt?
Fru talman! Jag vill först säga att det stöd som Tyskland och Spanien tilläts ge till ett antal varv tidigare i år var villkorat till en kraftig neddragning av varvskapaciteten i Tyskland och Spanien. Det var inget ensidigt driftsstöd, utan det var kopplat till en kraftig reduktion av varvskapaciteten. Det var inget som jag gillade, och Sverige var emot det i EU. Men det är ändå viktigt att beskriva det på ett korrekt sätt. Vi tycker att hela stödsystemet skall bort. De duktiga kan slås ut. Ja, det är därför vi kämpar för att få bort varvsstödet. Då är frågan: Hur lyckas vi bäst med det? Det är egentligen det frågan gäller. Vilken strategi är den bästa för Sverige för att få bort varvsstödet? Är det en bra strategi att nu införa ett varvsstöd och samtidigt kraftfullt demonstrera mot varvsstödet i Europa den 13 november? Jag tror att det är en dålig strategi. Jag tror att det blir väldiga problem med argumentationen på ministerrådsmötet den 13 november om Sverige inför ett varvsstöd och samtidigt kräver ett avskaffande. Det är inte en så enkel argumentation. Jag tycker att det är viktigt att vi håller fast vid att vi inte har ett varvsstöd och att vi driver frågan. Jag tror att vi också är på väg att åstadkomma en förändring. Det andra jag skulle vilja säga gäller de näringspolitiska pengarna. Man kan naturligtvis föra ett resonemang om detta. Om vi bestämmer oss för att göra näringspolitiska insatser i vissa branscher och vi har en given summa pengar för det, skall vi lägga dem som ett driftsstöd i vissa branscher eller skall vi lägga dem som ett utvecklingsstöd i andra branscher? Jag tror ju att om jag lägger pengarna i ett utvecklingsstöd, i branscher där det finns en sund och fungerande konkurrens, leder det till större sysselsättning i Sverige än om jag lägger pengarna i ett driftsstöd i osunda branscher, där driftsbidragen är spridda över hela världen. Det här är en mycket komplicerad fråga. Men vi driver avskaffandet av varvsstödet hårt och hoppas att vi skall komma en bit på vägen, kanske t.o.m. så långt att vi får se USA underteckna OECD-avtalet. Det är faktiskt USA som blockerar. Det är inte EU utan USA som blockerar möjligheten att avskaffa varvsstödet. Det kan vara ganska tankeväckande att konstatera, att det land som inte direkt förknippas med stöd och bidrag till näringslivet är det land som nu blockerar ett avskaffande av varvsstödet i hela världen.
Fru talman! Jag håller med statsrådet om att subventioner är ett elände. Samtidigt har jag svårt att riktigt förstå logiken, som även mitt eget parti omfattar. Man säger att man inte kan agera med den kraft som behövs, att man inte kan skapa nödvändig trovärdighet om man samtidigt själv inför subventioner som man i andra sammanhang vill ta bort. Okej, det finns en viss logik i det. Men samtidigt skulle man kunna vända på det och säga så här: Vi skulle kanske vilja ha litet stöd, men inte en dag längre än vad som gäller för alla andra länder. Jag tror inte att det är så svårt att finna logik i det resonemanget heller. Jag vet att det var en svår fråga, och jag försökte att raljera litet grand. Det skall man inte göra. Men jag noterar att rådet till svenska företag i branscher där de konkurrerar med företag som utnyttjar subventioner var lika illa förankrat som en del andra råd om utlovade jobb som statsrådet har presterat från den här talarstolen.

Herr talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. När socialdemokraterna svek den s.k. Dennisöverenskommelsen föll också finansieringen av flera viktiga vägprojekt i regionen, däribland Södra länken, som är kostnadsberäknad till 6 miljarder. Vi är från moderat sida i och för sig positiva till Södra länken. Men vägen ingick i en större helhetslösning som nu inte längre existerar, och finansiering saknas. Vi motsätter oss bestämt att regionen skall stå för notan, oavsett om det är i form av vägavgifter, regionala bensinskatter, fastighetsskatter, arbetsgivaravgifter eller något annat innovativt som regeringen kan komma på. Det nya är nu att vi inte är ensamma om den uppfattningen. Det gör att det i dag inte finns något politiskt stöd i Stockholms stad för att bygga I Stadshuset finns, som Ines Uusmann säkert vet, en minoritetsbordlagd hemställan till regeringen om att ge Vägverket i uppdrag att avbryta bygget. Men ändå bygger Vägverket vidare. Min fråga till kommunikationsministern är mot den bakgrunden: Kommer regeringen att ordna en statlig finansiering för Södra länken, eller kommer ni att se till att Vägverket nu avbryter byggnationen?
Herr talman! Utan att föregå den diskussion som pågår i Stockholms stadshus vill jag bara påminna om att det finns lånegarantier för Södra länken som fortfarande är gällande. Riksdagen har också fattat beslut om finansiering de närmaste åren. Därutöver har riksdagen också fattat beslut om en s.k. regional finansiering. Hur den skall se ut under de kommande åren har ännu icke konkretiserats. Detta kommer riksdagen att få ta ställning till så småningom. Regeringen avvaktar det som händer de närmaste veckorna i Stockholms stadshus. De beslut som är fattade har vi inte för avsikt att ändra på. Det har ännu icke kommit några formella förfrågningar, och jag är heller inte säker på att det kommer några sådana.
Herr talman! Kommunikationsministern är mycket väl medveten om att statens åtaganden är begränsade. Det finns inte finansiering för den här utgiften, dvs. investeringskostnaderna om 6 miljarder kronor. Det garantibeslut som vi har fattat här i riksdagen bygger på helt andra förutsättningar än de som i dag är för handen. En majoritet i Stockholms stad vill inte ha Södra länken med den regionala finansiering som regeringen förutsätter. Därför kvarstår frågan. Borde inte kommunikationsministern - om hon nu inte kan klara finansieringen - i demokratisk anda se till att Vägverket avbryter bygget av en väg som en politisk majoritet i Stockholms stad inte längre vill ha?
Herr talman! Jag har icke för avsikt att ministerstyra i den här frågan. Jag avvaktar till dess att Stockholms stad har avslutat behandlingen av sitt ärende.
Herr talman! Villkoren har verkligen förändrats för den här delen av Stockholmstrafiken, inte minst därför att Österleden dessbättre har fallit bort. Det innebär att Södra länken, som i sin ursprungliga version hänger samman med Österleden, nu närmast skulle få till följd att man slussar ned en massa trafik till Stadsgården. Det kan knappast längre vara en rimlig utgångspunkt. Nu finns också en s.k. mini-Södra länk av litet annat slag aktualiserad. Jag undrar vilket förhållningssätt kommunikationsministern har till de alternativ som börjar växa fram. Samtidigt delar jag synpunkten att det inte kan vara rimligt att Vägverket snickrar på som om ingenting har hänt. Väldigt mycket har hänt. Ministerstyre eller inte: Borde inte kommunikationsministern ha ett förhållningssätt till att Vägverket arbetar på som om ingenting hade hänt?
Herr talman! Som Lennart Daléus är väl medveten om har regeringen tillsatt en utredningsman för att tillsammans med de regionala parterna se över trafiklösningarna i centrala staden. Det handlar om Centraltunneln och anslutningarna till den. I detta arbete har Stockholms stad aktualiserat vissa förändringar i de ursprungliga förslagen eller tankarna. Det är alldeles för tidigt att uttala sig om vad denna förhandling exakt kommer att sluta i. Det är möjligt att man kan tänka sig en något bredare diskussion. Det ligger i statssekreterare Magnus Perssons uppdrag att till nytta också för statens intressen tillsammans med regionen se vad man kan komma fram till för lösningar som kan få en bra och bred majoritet.
Herr talman! Jag vill knyta an till det sist sagda och fråga om utredningsmannen har direktiv som räcker till för att klara av de frågeställningar som Mikael Odenberg och jag här har tagit upp. Tänker kommunikationsministern utöka uppdraget till utredningsmannen? Jag vill också be kommunikationsministern om ett förhållningssätt till detta, eller åtminstone en åsikt här i kammaren. Kan det vara rimligt att ett statligt verk som Vägverket, som kommunikationsministern just säger, under den tid det pågår diskussioner och utredningar och politisk hantering i Stockholms stadshus, arbetar vidare och bygger arbetstunnlar och annat som om situationen var precis som för några år sedan?
Herr talman! Nu är situationen den att det ligger ett bordlagt ärende i Stockholms stadshus. Det är alltså icke avgjort. Då är det också rimligt att man avvaktar till dess att fullmäktige har kommit fram till någonting. Det tragiska med hela den här situationen är att under tiden som det pågår oändliga diskussioner på alla nivåer kommer ett antal tusen jobb aldrig i gång. Det handlar om vägbyggen, järnvägsbyggen, reparationer och underhåll. De skulle i princip ha kunnat startas för länge sedan. Men på grund av den rådande situationen sitter vi här med en byggarbetslöshet som är alldeles för hög.
Herr talman! Mikael Odenbergs och Lennart Daléus fråga väcker ett mycket större frågekomplex. Det regeringen har åstadkommit - i skön förening med Centerpartiet, skulle jag vilja säga - är inget mer eller mindre än en total härdsmälta när det gäller trafiksituationen och trafikinvesteringarna här i Stockholmsregionen. Den har kört över sitt eget parti och hela majoriteten här i Stockholmsregionen. Man har gjort upp om något som har resulterat i just de problem som Ines Uusmann beskriver. Därefter har man tillsatt en utredningsman, statssekreteraren på kommunikationsdepartementet, som har fått ett mycket begränsat uppdrag. Min fråga till Ines Uusmann är: Är det inte dags för Ines Uusmann och regeringen att tillsätta en ny förhandlingsman med ett mycket bredare mandat för att reda ut hela situationen och åstadkomma en ny stor uppgörelse som kan ända det kaos som vi nu ser? Man har kapat de stora kringfartslederna och håller på att lägga ut bulor i stora delar av staden, eller planerar för det, som kommer att ytterligare skapa ett totalt kaos i trafiken här i Stockholm.
Herr talman! Det är inte min övertygelse att en ny Dennisöverenskommelse skulle lösa problemen. Det skulle möjligtvis kortsiktigt lösa problemen så till vida att man kunde begrava eller skjuta fram det här och säga att vi får se sedan. Den lärdom som vi borde ha dragit både på nationell nivå och på regional och lokal nivå är att den typ av mastodontöverenskommelse som Dennisuppgörelsen faktiskt var, kanske var bra när den inträffade. Men just långsiktigheten i tiden, från det att beslut fattas till det att verkställigheten skall genomföras, är en orsak till att jag inte tror att det i framtiden är möjligt med denna typ av totaluppgörelser. Så en ny Dennisförhandlare vill jag bestämt avvisa.
Herr talman! Jag har blivit uppringd av och också fått brev från Hagge Geigert. Han ber mig att fråga Margot Wallström om rökningen. Eftersom jag delar hans oro i allra högsta grad, vill jag gärna ställa en fråga. WHO har räknat ut att 3 miljoner människor årligen dör av tobaksbruk. Det blir 27 personer per dag för Sveriges del. Hälften av dem som röker kommer att dö av sin rökning, och i Sverige börjar tyvärr 25 000 barn och ungdomar varje år att röka. Marknadsföringen för rökning har blivit alltmer fräck. Det finns en hel del indirekta metoder att via kläder, prylar och cd-skivor vända sig till barn för att förföra dem att börja röka.

Herr talman! Betyder detta att det kommer att vara ett förbud mot indirekt reklam för tobak i den proposition som kommer? Det vore i så fall väldigt välkommet. Jag vill också fråga om 18-årsgränsen för inköp som nyligen har införts och som är väldigt bra. Hur kontrolleras den? Kan man kontrollera den bättre så att den inte bara blir en lag på pappret? Likaså vill jag fråga: Finns det några planer på en specialkampanj inom skolorna? Det pågår ständigt en upplysning inom skolorna, men det skulle förmodligen behövas en större aktivitet, en kraftfullare kampanj. Kan man ta några av de miljarder som ändå kommer in till statskassan från all försäljning av tobak till att göra specialkampanjer i skolorna?

Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Väl känd är ju regeringens målsättning att halvera arbetslösheten till sekelskiftet. Mindre känd är den målsättning som står i en av Utbildningsdepartementets texter i budgetpropositionen: att halvera antalet utlandsstuderande till sekelskiftet. Jag tycker att det är en häpnadsväckande målsättning. Jag tror att det är mycket bra att svenska ungdomar får vistas en period utomlands, i en annan språkmiljö. Med tanke på både språkkunskaper och andra kunskaper är det ytterst värdefullt att man har möjligheten att läsa utomlands. Jag skulle egentligen vilja fråga om inte statsrådet är redo att ta tillbaka denna beklagliga besparing, men jag är rädd att jag inte får något bra svar på den frågan. Därför skulle jag vilja formulera frågan så här: Det framgår av texten att det finns en utredning som visar att utlandsstudier är mycket bra. Sedan står det litet längre ned att regeringens bedömning är att fördelarna inte alltid står i proportion till kostnaden.
Herr talman! Lars Leijonborg måste nog lära sig att skilja mellan vad som är en målsättning och vad som är en följd av en besparing. I dag kan en studerande som studerar vid ett universitet där det är avgifter få låna upp till 6 000 kronor i månaden för att täcka terminsavgifterna. Det blir på ett läsår kanske 60 000 kronor. På tre läsår blir det 180 000 kronor. Det gäller företrädesvis amerikanska universitet. Det är alldeles uppenbart att flertalet av dessa studerande inte kommer att kunna betala sina studieskulder, för därtill kommer ju även andra skulder. Man kan fråga sig om detta verkligen är önskvärt ur individens synpunkt. Man kan också ställa sig frågan: Är det rimligt att svenska skattebetalare skall finansiera amerikanska universitets terminsavgifter, när vi har en liknande utbildning här hemma i Sverige eller vid avgiftsfria universitet i Europa? I ett läge där vi måste göra besparingar måste man avväga detta. Är det bättre att skära ned på studiemedel här i Sverige än att skära ned på långivning till amerikanska terminsavgifter? Det är detta som det handlar om i praktiken. Regeringen har gjort bedömningen att det är bättre att skära ned på det senare. Vi tror att det är till gagn inte bara för statsfinanserna utan också för individer som lockas till en orimligt hög skuldsättning.
Herr talman! Den halvering till sekelskiftet som nämns i budgetpropositionen - det står till och med en dryg halvering - handlar inte om den ekonomiska belastningen utan om antalet studerande. Det är alltså helt klart att regeringens intention är att antalet svenska ungdomar som studerar utomlands skall halveras på tre år. Jag tror att det är mycket svårt att finna stöd för att detta är en klok besparing. Jag tror nämligen att detta betyder enormt mycket för ungdomarna och för deras möjlighet att lyckas på arbetsmarknaden. Det betyder också enormt mycket för Sverige och för Sveriges internationalisering. Utbildningsministern nämner en treårig universitetsutbildning Även det så kallade freshman year, dvs. ett nybörjarår på college i USA, nämns som exempel på vad man lika gärna kan få i Sverige. Regeringen skulle nog få mycket svårt att få ungdomar som varit med om ett sådant här år att säga att det hade varit lika bra att läsa hemma. I propositionens text erkänner regeringen öppet - och utbildningsministern gör det också här - att detta görs av besparingsskäl. Efter partikongressen i Sundsvall kan man ha fått intrycket att besparingsbehoven inte längre är så stora. Men jag frågar igen: Har regeringen något stöd för att man kan uppnå samma resultat om hälften av de här ungdomarna i stället läser i Sverige?
Herr talman! När man hör Lars Leijonborg förstår man varför den föregående regeringen efterlämnade ett så hisnande budgetunderskott. Lars Leijonborg tycks nämligen inte förstå sambandet mellan olika verksamheter och kostnaderna för dessa. Regeringen gör besparingar på en lång rad olika saker också under 1998 för att ha möjlighet att prioritera andra saker. Regeringen anser att det är viktigare att bygga ut undervisningen och den högre utbildningen här i Sverige med 60 000 permanenta platser och se till att ungdomar här hemma får bra studiemedel än att via svenska skattemedel finansiera amerikanska universitet. Regeringen anser också att det erbjuds en fri utbildning här i Sverige. Denna möjlighet är minst sagt fördelaktig för individen. Jag är alls inte emot studier utomlands - tvärtom tycker också jag att det kan vara mycket värdefullt för den enskilde. Det finns många möjligheter att studera utomlands utan att göra det på universitet som har höga terminsavgifter. Det finns möjlighet att studera också vid sådana universitet - men vem har sagt att hela denna kostnad skall bäras av de svenska skattebetalarna?
Herr talman! Utbildningsministern snuddar vid en mycket viktig sak: Vem har sagt att detta skall betalas av skattebetalarna? Jag tror att i rikare familjer kommer man även framöver att se till att ungdomarna får möjlighet att studera utomlands. Men konsekvensen av det nu föreslagna blir att i familjer med mindre ekonomiska marginaler kommer man att tvingas avstå från sådana studier på grund av att den här möjligheten dras undan av regeringen. Jag tycker att detta är en mycket olycklig besparing, som jag skulle ha valt bort i valet mellan ett antal alternativa besparingar.
Herr talman! Olyckan bestod i att Lars Leijonborg och hans partikolleger valde bort alla besparingar. Det var därför resultatet blev som det blev när regeringen äntligen avgick. Lars Leijonborg slår vakt om att vi här i Sverige via studiemedel skall finansiera studier vid amerikanska eller andra universitet som tar höga avgifter. Detta klär han i någon sorts socialt patos. Förlåt, men det håller inte! Vi har ett utbildningssystem här i Sverige som är fritt. Alla möjligheter finns för studenter att haka på de utbyggda internationella studieprogram som finns t.ex. inom EU, men också i andra världsdelar, och som inte innebär höga terminsavgifter utan sådana som man fortfarande får studiemedel för. Alla möjligheter finns att studera utomlands när det gäller sådana utbildningar som inte finns i Sverige. Sverige har ett internationellt sett unikt generöst studiesocialt system, också för möjligheten att studera utomlands. Lars Leijonborgs falska patos klingar ganska illa i mina öron.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga som jag tror finansminister Erik Åsbrink skall svara på. Riksdagen beslutade om ett västsvenskt storlän i maj månad. En utredning hade gjorts av Jan-Åke Björklund, där ett antal länsmyndigheter placerades på olika platser i det nya storlänet. Länsskattemyndigheten skulle t.ex. ligga i Mariestad. När regeringen för några veckor sedan beslutade i frågan visade det sig att den placerade länsskattemyndigheten i Göteborg. I propositionen och i utskottsbetänkandet var det endast Mariestad som gällde.
Herr talman! Den frågan handläggs i regeringen av skatteminister Thomas Östros, och jag kan inte till fullo redogöra för de överväganden som har legat bakom detta. Men det är riktigt att regeringen för kort tid sedan presenterade sina överväganden när det gäller skatteförvaltningens regionalisering och var de nya regionala myndigheterna skall förläggas. I några fall har regeringen gjort nya bedömningar. Göteborg är ett centrum i Västsverige, och det finns naturligtvis mycket starka skäl för att förlägga skattemyndigheten dit.
Herr talman! I utredningen som låg till grund för beslutet om ett storlän var det Mariestad som var placeringsort för länsskattemyndigheten. Detta bekräftades också i debatten innan beslut om storlänet fattades - inte minst av de socialdemokratiska företrädarna. Det publicerades t.o.m. ett pressmeddelande som tillställdes massmedierna och där det sades att en förutsättning för att storlänet skulle godkännas var att myndigheterna skulle placeras på det sätt som Björklund föreslagit. Det gällde då bl.a. länsskattemyndigheten i Mariestad. Jag vill påstå att beslutsunderlaget i det här avseendet var vilseledande och felaktigt.
Herr talman! Regeringen kan naturligtvis i vissa frågor dra andra slutsatser än dem som dragits i underlag som utredare och andra försett regeringen med. Det är inte så konstigt eller svårt att förstå att Göteborg har valts i det här fallet. Det handlar naturligtvis om att en stor del av befolkningen och företagen, dvs. skattesubjekten, bor i Göteborg med omnejd. Det är ett starkt skäl att förlägga skattemyndigheten dit. Sedan måste man se till helhetsbilden. I samband med sammanslagningen av länen till ett storlän handlar det naturligtvis om att få en lämplig fördelning av olika statliga uppgifter på de berörda orterna. Så har också skett.
Herr talman! Jag skall ställa en fråga till jordbruksministern som har att göra med jordförvärvslagen. Vi har ju allmän motionstid i riksdagen nu, och då tittar man igenom gamla motioner som man lämnat. Påfallande många avslag på dessa motioner motiveras med en hänvisning till att beredning av frågan pågår i Jag har motionerat om de problem som finns kring flerägande och andelsförvärv av jordbruksfastigheter. Som svar har jag fått att en beredning av tillämpningen av jordförvärvslagen pågår inom Regeringskansliet. Nu vill jag fråga jordbruksministern hur långt den här beredningen har kommit. I den propositionsförteckning som vi har fått finns det inte aviserat att det kommer något förslag i frågan. Känner jordbruksministern till om det kommer någonting under det här riksmötet?
Herr talman! I propositionsförteckningen har regeringen inte anmält någon ändring av jordförvärvslagstiftningen, och det är inte heller min avsikt att förelägga riksdagen en sådan proposition. Att en beredning pågår måste inte nödvändigtvis resultera i en proposition till riksdagen. De diskussioner som vi har haft kring jordförvärvslagstiftningen har i mycket stor utsträckning rört sambandet mellan jordförvärvslagstiftningen och de problem som vi har sett vid bruket av vissa skogsfastigheter. Där har regeringen i budgetpropositionen redogjort för att förändringar kommer att genomföras under våren 1998. Vi har också redogjort för förändringar av ransoneringsreglerna.
Herr talman! Det är riktigt att frågan om jordförvärvslagens förändring har anknytning till skogsvårdslagens förändring just i dessa "skogsklipparärenden". Jag har noterat att budgeten innehåller en del förslag där. Men just problemen med flerägandet och andelsförvärven är så stora att jag verkligen hoppas att jordbruksministern sätter sig in i dem ordentligt. Avfolkningen av landsbygden fortsätter stadigt. En del av försörjningsunderlaget utgörs ju av jordbruksfastigheterna och deras skogs och jordbruksmark. Att flerägandet ökar medför att det läggs döda händer över fastigheterna. I vissa byar är större delen av fastigheterna flerägda och väldigt passivt skötta. Detta är ett stort bekymmer för människor i glesbygdsområdena i Sverige. Jag hoppas att jordbruksministern skyndar på det här beredningsarbetet så att det kan komma någonting även i den frågan.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är allvarligt att vi har en omfattande avfolkning i glesbygderna. Ett av våra syften med jordbrukspolitiken i dess helhet är ju att bidra till att det skall vara attraktivt för människor att bo och verka på landsbygden. Jag kan försäkra att jag också skall sätta mig in i de aspekter på hela den här problematiken som kan beröra just jordförvärvslagstiftningen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Det är uppenbart att funktionshindrade har känt sig extra pressade under senare år. Det handlar om att de har påverkats av alla de besparingar som har varit nödvändiga i hela samhällssektorn. Dessutom har de upplevt sig extra pressade som funktionshindrade därför att det inte har funnits utrymme att göra de insatser som har varit nödvändiga. Detta beror naturligtvis på att vi tog över ett jättelikt budgetunderskott och en skenande statsskuld 1994.

Herr talman! Tack för svaret, socialministern. Socialministern nämnde flera av de saker som är särskilt viktiga för den unga generationen funktionshindrade. Ett område som också tillhör de viktiga för unga funktionshindrade är just tillgängligheten, som socialministern berörde. Där handlar det ofta om att man inte kommer in i de lokaler man vill besöka. Man kommer inte åt de myndigheter man vill träffa. Man kan inte ta del av sådan information som man skulle önska.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Det gäller den fortsatta utbyggnaden av Europaväg 6 i norra Regeringen har tidigare beslutat om en ram för 1,6 miljarder. Det skulle alltså återstå ca 400 miljoner kronor för den resterande sträckan upp till den norska gränsen. Enligt Vägverkets tioårsplan beräknas den här sträckningen kosta ca 4 364 000 000 kr. Det är en helt annan summa. Hur anser ministern att Vägverket förvaltat sitt uppdrag? Vad avser ministern göra åt saken? Här menar jag inget ministerstyre, men det är väl inte så att ramen har förändrats, eller har den det?
Herr talman! Just nu pågår det i de stora infrastrukturverken ett planeringsarbete för nästa tioårsperiod. Det bygger på de ramar som riksdagen har fattat beslut om. Jag kan inte föregripa de diskussioner som nu pågår centralt i Banverket och Vägverket. Men det är alldeles klart att efter Sunningesund fortsätter vägutbyggnaden successivt upp mot Gläborg-Rabbalshede och vidare därefter. Man tar de sämsta sträckorna först, och därefter förbättras också det som är mindre dåligt, för att vi inte skall tappa tempo för E 6:an. Det kommer att krävas en del miljöanpassningar och insatser från Vägverket regionalt och centralt för att klara detta. Den sista problematiska biten i norra Bohuslän är ju Svinesundsdelen. Där är det inte bara vi som skall bestämma, utan norrmännen måste bestämma var den skall gå över gränsen. Själva bron skall ju faktiskt betalas via avgifter, men de måste bestämma sig så att vi kan fortsätta på den svenska sidan, och det är norrmännen inte riktigt klara med ännu. Utbyggnaden av E 6:an fortsätter, och när det gäller medelsdiskussionerna pågår förberedelsearbetet. Vi återkommer till riksdagen om det efter jul.
Herr talman! Inte tappa tempo, sade ministern. Är det till vilket pris som helst? Från början handlade det om 13 meters målstandard för vägen till norska gränsen. Nu har man förändrat det hela, och kallar det i stället för en fyrfilig väg på 18 1⁄2 meter. För mig är det knepigt att ramen hela tiden förflyttas allteftersom arbetet går framåt. Från att ha kostat 2 miljarder skall det alltså kosta 6 miljarder. Vem finansierar detta? Jag ställer mig oerhört frågande inför hela problematiken, eftersom kostnaderna tenderar att öka också under vägen. Det ser vi nu: olika sträckningar, eventuellt nya broar. Det kommer att bli oerhört dyrt. Och till vilket pris!

Herr talman! Jag har inte uppfattningen att det är en bakvänd satsning att satsa på kommunikationerna mellan Oslo och Göteborg. Det är viktigt för exportnäringen. Det är viktigt för trafiksäkerheten. Men det är dyrare och mer komplicerat att bygga väg i Bohuslän, inte minst ur miljösynpunkt, än att bygga i skogarna i Småland t.ex. Vi har fjordlandskapet och mycket gammal kulturmark att ta hänsyn till. Alla dessa hänsyn gör att vägen blir dyrare per meter än i vissa andra delar av landet. Det är orsaken till att detta alltid har skjutits upp. Min övertygelse är att de här frågorna måste lösas. Vi gör det tillsammans med kommunerna vad gäller planfrågor. Vi gör det också tillsammans med naturintressenterna för att intrångsproblemen skall bli så små som möjligt. Det är en av orsakerna till att man nu diskuterar en fyrfilsväg som inte har 35-metersbredden. Det gör att intrångsproblemen blir betydligt mindre, men att trafiksäkerheten ändå kan garanteras. Det är inte minst viktigt på grund av att det är en mycket blandad trafik i den här delen av Sverige. Det är lastbilar från
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till sjukvårdsministern. Det gäller en aspekt på de växande sjukvårdsköerna i vårt land. I det dagsfärska numret av tidningen Socialförsäkring finns det en artikel om vad som just nu händer i Värmland. Den har rubriken: När landstinget sparar får socialförsäkringen betala. Den är skriven av försäkringskassedirektören i Värmland, som berättar att man på sjukhuset i Karlstad har bestämt sig för att inte göra något annat än akuta operationer de närmaste månaderna. Man har tittat på de människor som under fem veckors tid har anmälts som sjuka och som behöver ortopedisk operation. Man har sedan gjort det orealistiska antagandet att alla skulle opereras den allra första dagen då operationsstoppet påstås upphöra; det är en lördag i november. Man har kommit fram till att bara det kostar försäkringskassan ca 800 000 kr. Förra veckan försökte Folkpartiet att fråga både statsministern och finansministern om den här typen av problem. Nu har vi glädjen att ha sjukvårdsministern hos oss. Min enkla fråga är: Är det en rimlig användning av offentliga medel att betala människor sjukskrivningspengar när de väntar på operation i stället för att betala operationer som gör dem friska?

Herr talman! Tyvärr är det inte så, vilket framkommit av de olika kommentarerna till regeringens proposition från i våras. I våras förde vi bl.a. från Folkpartiets sida fram att man skulle ge de här möjligheterna över hela landet. De har prövats på fyra fem ställen. För att ge ett exempel på kritiken kan jag nämna att från fyra av de landsting där man har prövat det hela karakteriserar alla direktörerna och alla försäkringskassedirektörerna det förslag som socialministern nu berömmer sig av, som ofullständigt. Propositionen ger inte förutsättningar att fortsätta den samverkan som givit så stora mänskliga och samhälleliga vinster samt utvidga och utveckla den. Problemet är helt enkelt att det ni har föreslagit och drivit igenom i riksdagen inte uppfyller det som socialministern säger.

Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Enligt budgetpropositionen skall ett kansli och ett världskulturhus för forum för världskultur inrättas. Det är tydligen Södra Teatern i Stockholm som skall få hysa den kultur som inte har någon annan hemvist. Litet teater skall dock få samsas där, om den rimmar med den tväretniska och tvärkulturella målsättningen i världskulturbegreppet. Hur skall det här kalaset betalas? Regeringen tänker sig tydligen att det är Stockholms stad som skall skjuta till ett antal miljoner för att finansiera detta. Stockholms skattebetalare belastas särskilt för ett alltigenom statligt påhitt och ansvar?
Herr talman! Det viktiga med förslaget om ett världskulturhus i Stockholm handlar om att öppna det svenska kulturlivet för de kulturer som inte i dag har några naturliga arenor och som de befintliga institutionerna än så länge inte har klarat att ta emot. Konkret innebär det att Södra Teatern, som i dag har Riksteatern som huvudman, i högre grad än tidigare kommer att arbeta i mångkulturell riktning. Det innebär att staten betalar 3 1⁄2 miljoner kronor per år. I enlighet med ett avtal som träffades med Stockholms kommun för ungefär ett år sedan skall kommunen bidra med några miljoner i detta projekt. Det kan möjligen tillkomma också andra finansiärer. Uppställningen är mycket god. Huset kommer naturligtvis att vara en nationell angelägenhet.

Herr talman! Det man kan undra litet över, eftersom detta huvudsakligen är ett nationellt påfund, är att staten kanske borde ta ett huvudansvar för verksamheten även rent ekonomiskt. En annan fråga som inställer sig är väl om man verkligen behöver ta Södra Teatern i anspråk. Teatern behövs för sin ordinarie teaterverksamhet och kanske inte så mycket för den här typen av verksamhet. Det är en vacker och fin byggnad dessutom, som väl i någon mån kommer att behöva byggas om för att inrätta detta kansli och ge plats för vad man nu avser att visa där. Det är väl fortfarande litet oklart vad som skall rymmas i huset. Jag för min del menar att det kanske finns lämpligare byggnader för den här verksamheten. Dessutom skulle kanske inte Stockholms skattebetalare behöva drabbas av detta, även om det är små pengar i det stora hela. Men vi har så många andra angelägna utgifter i Stockholm att dra försorg om.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall tolka Henrik S Järrel. Upplever han att den vackra och fina byggnad som Södra Teatern utgör på något vis skulle skändas av att det mångkulturella uppdraget förtydligas? Jag tycker att det låter mycket provocerande. Vad gäller statens ansvar skall det årliga anslaget via Riksteatern och de nya medel som vi satsar uppgå till 11-11,5 miljoner kronor. Den kommunala delen skulle kunna handla om 2-3 miljoner kronor, och därutöver kan det tillkomma ytterligare finansiärer. Jag tycker att det är en mycket rimlig fördelning. Det har blivit allt vanligare, även när det gäller nationella åtaganden, att regionen ställer upp och bidrar.
Herr talman! Jag har ingen annan kommentar att göra än att jag anser att teatern är inrättad för teaterändamål och inte för några andra, museala ändamål. Den behöver väl få fylla sin funktion som teaterlokal. Den är uppförd för det. Skall man följa kulturministerns resonemang skulle en del andra kulturbyggnader, teaterbyggnader och annat, Operan och Dramaten eller vad det nu kan vara, få hysa en rad andra verksamheter än de som har med byggnadens ursprungliga syften att göra.
Herr talman! Jag är förvånad över att Henrik S Järrel tar upp den här frågan när han uppenbarligen inte har läst vad som står i propositionen. Väldigt mycket av uppdraget till världskulturhuset handlar definitivt icke om museala frågor. Det handlar om just teater.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Utbildningsministern sade tidigare att det studiestöd som vi har i Sverige är unikt och ger alla möjlighet att studera. Det låter ganska bra. Nu har det visat sig vara mycket svårt att få ut studiestödet, på grund av att Centrala studiestödsnämnden inte hinner med att behandla de ärenden som ligger på dess bord. Det gör att många som har börjat studera, kanske efter flera års arbetslöshet, nu står inför frågan om de kan fullfölja sina studier eller hur de skall klara sin ekonomi när de fortfarande inte kan få ut studiestödet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det har blivit vissa förseningar på CSN. Jag vill dock först säga att CSN:s personal har gjort och gör ett fantastiskt arbete med tanke på den starkt ökade volymen av ansökningar som man har fått. I själva verket har de allra flesta som har skickat in sina ansökningar i tid fått sina pengar inom ramen för de tre veckors handläggningstid som är normen. Men det finns problem för andra. Ibland sammanhänger de problemen med att man inte har fört in sina uppgifter korrekt liksom naturligtvis också med belastningen på CSN. Vi gav ett extra tillskott till CSN på 25 miljoner innevarande år, och samma sak sker nästa år. Vi följer mycket uppmärksamt CSN:s resursbehov. Om den här volymen ökar också fortsättningsvis måste vi självfallet ta en diskussion om de resurser som står till CSN:s förfogande.
Herr talman! Det bör i så fall vara på tiden. Man kan inte öka antalet utbildningsplatser och sedan tro att CSN klarar detta utan extra resurser. Det är något förvånande och upprörande när man får höra att människor som börjat studera efter flera års arbetslöshet, och som liksom många andra lever under ekonomisk stress eftersom de inte har något sparat kapital, får svaret: Du får inte dina pengar ännu, för du har fyllt i din blankett litet fel. Det kanske inte är så enkelt när man inte har studerat på länge. Man går till socialen och frågar om man kan få pengar där. Då säger de: Så länge du studerar kan du inte få pengar här, då måste du avsluta dina studier. Det här är signaler som är mycket oroande när man tänker på det kunskapslyft som regeringen har satsat på för att göra det möjligt för människor att komma tillbaka till en arbetsmarknad och få en utbildning som man kanske under många år har längtat efter att få.
Herr talman! De fall som Marianne Samuelsson nu beskriver är verkligen undantag. Det är klart att inte någon myndighet kan hantera ansökningar utan att saker och ting är rätt ifyllda. CSN:s personal gör ett mycket fint servicejobb. Bara på ett enda kontor hos CSN, som jag besökte häromdagen, får man över 1 000 samtal om dagen. Många av de samtalen går ut på att man talar om för personer som söker hur de skall fylla i sina blanketter, om de inte riktigt förstår det. I det här fallet har det varit särskilt viktigt med korrekta uppgifter om dagpenning från a-kassa för att korrekt stöd skall betalas ut. Det är klart att det måste fungera, och det fungerar också i de allra flesta fall. Men självklart finns det personer som kan ha råkat i kläm. Vi skall naturligtvis göra vad vi kan för att se till att det inte upprepas. Men det är inte rätt som Marianne Samuelsson säger att inget tillskott har getts. Som jag nyss sade har CSN fått 25 miljoner kronor extra för att kunna möta den här anstormningen.
Herr talman! Uppenbarligen har det inte räckt. De exempel jag tog är mycket alarmerande utifrån individnivå. Men det finns också de som har studerat i flera år som fortfarande inte har fått sina pengar. De klarar sig tack vare att de lyckades få ett sommarjobb och har kunnat spara pengar. Men vi är faktiskt snart inne i oktober, och man har fortfarande inte klarat av anstormningen på CSN.
Herr talman! Det är en mycket angelägen fråga som Marianne Samuelsson tar upp. Även om vi vet att CSN:s tjänstemän gör sitt allra bästa och att det är en oerhört stark anstormning på CSN, är den praktiska verkligheten både för de vuxna som berörs och för de ungdomar som berörs oerhört allvarlig. Det är människor som normalt inte har någon ekonomisk buffert över huvud taget. Man har i flera fall haft två månadshyror att betala utan att få ut några studiemedel. Jag vädjar till utbildningsministern att tillsammans med CSN diskutera hur man i framtiden skall kunna ha en så flexibel organisation att man klarar av de toppar som inträffar från tid till annan. Det är icke rimligt att ha de här väntetiderna.
Herr talman! Som jag nyss sade, uppstår väntetiderna i de allra flesta fall genom att individerna antingen söker för sent eller fyller i sina blanketter felaktigt. Det är beklagligt att så sker, på grund av att man är ovan osv., men det är trots allt på det sättet. Ingen myndighet i världen, hur stor den än är, kan möta de problemen. Vi skall självfallet, som Inger Lundberg säger, göra allt vad vi kan för att se till att det här fungerar. Med tanke på den enorma mängden sökande - vilket ju är glädjande - anser jag att det har fungerat bra, men det kan självfallet fungera bättre. Vi skall också följa resurssituationen och naturligtvis se till att CSN får de resurser som absolut krävs för att man skall kunna klara av uppgifterna.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Sverige har anslutit sig till WHO:s mål om att minska den totala alkoholkonsumtionen med 25 % mellan åren 1980 och 2000. Nu är det tre år kvar, och jag skulle vilja veta om socialministern har en överblick över hur det har gått att minska konsumtionen och vad man i så fall gör för att nå målet.

Herr talman! Om jag är rätt underrättad, gav Folkhälsoinstitutet i princip upp 1995 och menade att man bara kunde behålla konsumtionsnivån och inte minska den ytterligare. Enligt de uppgifter jag har haft tillgång till har Frankrike och Italien redan nått den 25 procentiga minskningen, medan vi här i Sverige bara har nått en 6-procentig minskning. I dag är det frågan om vi över huvud taget kan minska konsumtionen. I Danmark ökar den. Är detta någonting som föranleder kraftfulla åtgärder för att vi skall nå en minskning med 25 %, om det nu är 6 % som vi har nått?

Fru talman!

Mot bakgrund av diskussionen på årets kyrkomöte om motståndet mot kvinnliga präster har kyrkomötet begärt hos regeringen att förordningen om biskops och prästtjänster skall ändras. Förslaget till ändring innebär att bara den som är beredd att samverka i alla uppgifter som är förenade med tjänsten skall kunna bli kyrkoherde. Frågan om införande av en sådan föreskrift i förordningen bereds nu i Regeringskansliet. Min preliminära ståndpunkt är att en ändring av detta slag skulle vara av värde. Vad beträffar anställningsförordningen kan nämnas att den inte gäller präster. Domkapitelsinstruktionen är av formell karaktär och innehåller endast föreskrifter om domkapitlens uppgifter och sammansättning, verksförordningens tillämpning på domkapitlen samt ärendenas handläggning. Jämställdhetskraven tillgodoses med stöd av kyrkolagens föreskrifter om behörighetsgrunder vid tjänstetillsättning samt jämställdhetslagens föreskrifter om förbud mot könsdiskriminering och krav på arbetsgivares skyldighet att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Vad gäller uppföljningen av jämställdhetslagen beslutade riksdagen inför budgetåret 1997 att öka JämO:s anslag med 5 miljoner kronor för att kunna intensifiera insatserna till stöd för och tillsyn av arbetsgivares skyldigheter enligt jämställdhetslagen. JämO har därefter intensifierat sin granskning av arbetsgivares jämställdhetsarbete, t.ex. genom att begära in information om upprättade jämställdhetsplaner. Som ett exempel på JämO:s arbete i denna del kan jag nämna att JämO under innevarande år har granskat jämställdhetsplanerna i Göteborgs och Karlstads stift samt att en granskning av planerna i Västerås och Växjö stift pågår för närvarande. JämO granskar även hur Svenska kyrkan uppfyller lagens krav på aktiva åtgärder när det gäller rekrytering. Det pågår således ett mycket aktivt arbete från JämO:s sida när det gäller Svenska kyrkans jämställdhetsarbete.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Ulvskog för svaret. Det är ett positivt svar. Ärligt talat hade jag inte väntat mig något annat, men det är viktigt att vi pratar om de här frågorna och inte gömmer undan dem så att det inte händer någonting. Det är egentligen bakgrunden till min interpellation. Det är mycket viktigt att Svenska kyrkan lever upp till det beslut som kyrkomötet har fattat, men som vi också har fattat här i Sveriges riksdag, om att män och kvinnor skall behandlas lika, att det skall finnas en jämställdhet. För mig är det väldigt viktigt att människor har lika värde. Det borde vara självklart för alla, men jag upplever att det inte är på det sättet. Inom Svenska kyrkan har kvinnliga präster problem med att få verka på det sätt som de enligt sin tro vill göra. Jag kan förstå de bekymmer som de har, därför att de påhopp som jag har upplevt bara genom att framställa den här interpellationen indikerar hettan i debatten och visar att det är nödvändigt att man också vågar stå på sig i det här sammanhanget - annars händer det förmodligen ingenting. Jag har mycket svårt att förstå och kan inte heller acceptera kvinnoprästmotståndarnas syn i de här frågorna. Det är samma Gud som vi tror på, och det borde då rimligtvis vara samma sak. Jesus, som är utgångspunkten för den kristna tron, gjorde ingen skillnad på människor. Han värderade människor lika: rik eller fattig, stor eller liten, man eller kvinna - alla hade samma värde. Det måste vara viktigt för oss att leva upp också till det. Därför borde det vara naturligt för alla som arbetar inom Svenska kyrkan att ha den här synen. Tyvärr är det inte så. Naturligtvis får var och en ha sin tro och sin syn, men när man skall inta en ledande befattning i kyrkan är det mycket viktigt att man lever efter de regler som vi gemensamt har satt upp. Det är rimligt i det här sammanhanget. Av svaret att döma är det på väg, och jag tackar för det. Det finns en passus i svaret där det står att "den som är beredd att samverka i alla uppgifter som är förenade med tjänsten skall kunna bli kyrkoherde". Innebär det i klartext att de skall vara villiga att på ett jämlikt sätt jobba ihop med kvinnliga präster? Svaret är positivt, som jag sade. Jag tycker att regeringen och statsrådet Ulvskog har ett speciellt ansvar för att se till att saker och ting händer och att det sker en utveckling. Inför skiljandet mellan kyrkan och staten är det speciellt viktigt att man nu sätter i gång den här processen. Statsrådets svar när det gäller JämO är att saker och ting är på gång och att JämO är aktiv i frågan. Det är viktigt. Det skulle naturligtvis också vara intressant att se vad som har kommit fram i studierna av t.ex. Göteborgs stift. Det är viktigt att man inte bara gör en studie av det hela utan också följer upp den, så att de intentioner vi har kan bli verklighet. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt frågan om JämO kommer att få tillräckliga resurser och instruktioner.
Fru talman! Jag hälsar också svaret på Lennart Brunanders interpellation med glädje. Jag hoppas att den beredning som nu pågår i Regeringskansliet skall lända till att ett förslag snarast kommer till riksdagen med ett innehåll som kyrkomötet har efterlyst. Det är ganska märkligt att vi, med en 40 år gammal lagstiftning, fortfarande skall stå i Sveriges riksdag och diskutera möjligheterna för kvinnor att verka som präster i Svenska kyrkan. Det är ett lågvattenmärke, som vi borde ha kunnat övervinna. Men tydligen är den här frågan av den arten att lagstiftningen inte har haft den kraft som man skulle ha önskat, utan här finns det, precis som Lennart Brunander också sade, andra strömningar. Det märkliga är att det inte bara är manliga präster som är motståndare till kvinnliga präster, utan också många av de kvinnliga församlingsmedlemmarna och kvinnor på andra tjänster tillhör den grupp som är motståndare till att kvinnor innehar det här ämbetet. Trots att man också har förelagt att prästvigning inte skall ske av präster som inte kan arbeta tillsammans med kvinnliga kolleger fortsätter detta att ske. Jag tycker att vår kyrkominister skulle kunna föra ytterligare samtal med biskoparna om deras ansvar när det gäller att inte förvärra den situation som redan i dag är nog så besvärande, för att få också dem att inse dessa bekymmer. Jag vill också gratulera kyrkoministern till att vara den i Sverige som först har utnämnt en kvinnlig biskop. Lund var ett bra val. Jag tror att det hade varit ganska svårt att ha en kvinnlig biskop i Göteborg. Det är väldigt viktigt att man har denna känsla, för det är en så pass bekymmersam fråga. Den kräver en viss fingertoppskänsla när man gör utnämningar som kan skapa kriser. Jag är tacksam över det som görs. Även om jag skulle vilja att lagen som kommer så småningom skulle ha haft en retroaktiv verkan inser jag att det arbetsrättsligt inte finns möjlighet att säga upp befattningshavare och frånta dem tjänster som de har fått under andra premisser. Jag hoppas att en sådan lagstiftning leder till att de kyrkoherdar som är i tjänst i dag och som inte kan tjänstgöra med kvinnliga kolleger också förstår vad som gäller fortsättningsvis. De skall inte ha en särställning därför att de har en gammal anställningsform. De skall tänka över att deras arbetssituation innebär att man samverkar med de kolleger som finns, oavsett kön.
Fru talman! Detta är en fråga som vi alla är väldigt engagerade i. Det finns verkligen inga partipolitiska skiljelinjer. De problem som kvinnliga präster möter får vi alla många vittnesbörd om. Samtidigt har det ändå hänt någonting de senaste 25-30 åren. Det har gått väldigt långsamt, och man stöter fortfarande på enskilda fall som man blir väldigt upprörd över. Det har vänts något på kuttingen; från att ha varit enbart en kvinnoprästfråga har det blivit mycket av en kvinnoprästmotståndarfråga. Det anger något slags förskjutning av styrkeförhållandena. Kvinnoprästmotståndarna har blivit mer isolerade än vad de var för 25-30 år sedan, eller bara för tio år sedan. Det kan möjligen förklara litet grand av den hetta som Lennart Brunander beskriver. Det kommer en aggressivitet och hetta från vissa företrädare för dessa ståndpunkter, som självfallet även jag möter i olika sammanhang. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter, precis som Lennart Brunander och Karin Israelsson säger, att diskutera denna fråga. Vi måste ge den hög prioritet inte bara i de kyrkopolitiska sammanhangen utan också i den allmänpolitiska debatten. Det är i högsta grad en allmänpolitisk fråga som handlar om människors lika värde. Kyrkan har ett mycket stort ansvar, särskilt inför relationsförändringen, menar jag. Vi skall naturligtvis från politiskt håll försöka att på olika sätt stötta de kyrkligt aktiva för att kvinnoprästmotståndarfrågan inte skall bli ett problem i samband med relationsförändringen. Jag vill informera om vad kyrkomötet har bestämt. Det är alltså en förordningsförändring. Det betyder att det inte handlar om en lagförändring. Det är någonting som regeringen beslutar om. Beredningen pågår, som sagt. Jag har gått långt när jag säger att min preliminära ståndpunkt är att en ändring av detta slag skulle vara av värde, men vi har inte kommit så långt i beredningen att jag säkert kan säga något om utgången av detta arbete. Grundfrågan är oerhört viktig. Den har hög prioritet och måste ha det i den allmänpolitiska debatten. Min fortlöpande dialog med biskoparna handlar bl.a. om detta. Där finns samma oro som har framkommit i denna interpellationsdebatt.
Fru talman! Det är som statsrådet säger inte bara en kyrklig fråga utan i högsta grad också en allmänmänsklig fråga. De kvinnopräster som skall fungera måste ju ha sådana arbetsförutsättningar att de kan göra det. Jag har inte tänkt på det som statsrådet sade. Från att ha varit en kvinnoprästfråga har det kanske blivit en kvinnoprästmotståndarfråga. Det kan vara en riktig karakteristik. Det är ju kvinnoprästmotståndarna som agerar. De agerar rättare sagt när någon annan påtalar bekymren. De agerar inte av sig själva. De försöker förtiga detta. De försöker gömma undan det för att kunna bedriva verksamheten utan att någon bryr sig om det. Det är när man petar på det som de blir sura och arga. De kallar dem som agerar för en massa saker som jag inte skall ta upp här. Det kanske är därför som det är viktigt att vi diskuterar frågorna. Annars blir inget gjort på de ställen där kvinnoprästmotståndarna inte vill att något skall göras. Det är mot den bakgrunden som jag säger att det kan vara intressant att veta vad JämO har kommit fram till när man har studerat jämställdhetsprogrammet i Göteborgs stift, t.ex., där jag själv lever. Det räcker naturligtvis inte med det. Vi skall också se till hur jämställdhetsprogrammet genomförs. Lever man efter det? Det som man har skrivit ned på ett papper har ganska litet värde om det inte också blir verklighet. Jag tror att det är viktigt att man driver dessa frågor på ett sådant sätt som Karin Israelsson talade om, dvs. med en viss fingertoppskänsla. Det är ibland minerad mark man går på, men för den skull får man inte avstå från att göra det. En synpunkt jag har fått från kvinnoprästmotståndarna innebär att vi skall låta dem vara i fred. De tycker att vi kan skilja oss åt och att kvinnoprästmotståndarna kan jobba på ett ställe och kvinnoprästerna på ett annat. Det är en oerhört farlig utveckling om vi får olika linjer i den svenska kyrkan. Det är en och samma kyrka och en och samma Gud. Alltihop måste fungera tillsammans. Det är det jobbet som jag vill önska statsrådet lycka till med. Jag har ställt frågan därför att jag tror att det är viktigt att vi löser den. Det är en folkkyrka vi skall ha. Det är inte prästernas kyrka - det är människornas kyrka. Det är viktigt att leva efter det. Alla människor skall ha samma värde, och det måste vi ställa upp på.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag hade missat att det var en förordning som skulle ändras och att riksdagen inte har något med det att göra. Resultatet blir dock detsamma, och det är det som är det viktiga här. JämO:s roll är ju inte den allra enklaste. Det har vi sett i andra sammanhang. Det är svårgripbara saker JämO skall kontrollera. Det finns alltid skäl till att man har gjort ett ställningstagande som kanske inte direkt följer jämställdhetslagen. Detta är bekymmersamt. Det är precis som Lennart Brunander säger en verksamhet som drivs i det fördolda och som helst vill förbli i det fördolda. Det är viktigt att vi lyfter fram dessa frågor. En sådan här debatt är en del i att lyfta fram dem, så att de kvinnor som är utsatta stärks. De har allt att vinna på att komma fram ur dunklet och få stöd från samhällets sida. De har rätt till sina tjänster.
Fru talman! När det gäller JämO:s arbete kan jag citera ur ett brev som vi har fått just från JämO inför denna interpellationsdebatt. Myndigheten skriver: "Erfarenheterna från Göteborg och Karlstad är blandade, vissa arbetsplatser har kommit långt samtidigt som andra har stora brister. Det är viktigt att följa upp huruvida planerna efterlevs i det praktiska arbetet. Vissa signaler tyder på att så inte alltid är fallet". Sedan talar JämO om att Västerås och Växjö stift nu granskas. Under vintern skall resterande stift granskas. Vi kommer säkert att via kyrkoenheten på Kulturdepartementet redovisa detta i olika sammanhang, men huvudansvaret för redovisningen kommer att ligga på jämställdhetsministern, som ju är ansvarig för just JämO. JämO gör mycket på detta område och har grundinställningen att det inte är de vackra orden på papperna som skall räknas utan vad som faktiskt blir av dem. Jag tror att det, tillsammans med att vi fortsätter att hålla liv i den här debatten, kan medverka till att detta tröga arbete ändå går åt rätt håll. Vi kommer emellertid inte att klara det utan ett ihålligt opinionsarbete och ett aktivt deltagande i det som sker inom
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det här är ett väldigt viktigt arbete, och det är en stor gemensam uppgift för oss att se till att få en bra lösning på den här frågan. Jag vill också önska statsrådet lycka till med det här arbetet och hoppas att vi inför skiljandet mellan kyrkan och staten ändå skall ha kommit en bit på väg.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att minimera de negativa effekterna av de två senaste tobaksskattehöjningarna. 57 % av detaljhandelspriset på det mest sålda cigarettmärket. Det berodde främst på att handelsmarginalen på cigaretter låg på en väsentligt högre nivå än i övriga medlemsländer och på att Sverige har en hög generell mervärdesskattesats. Sverige har vid medlemskapsförhandlingarna fått en övergångstid till den 1 januari 1999 för att uppnå 57-procentsnivån. 1994/95:56, uttalade regeringen att den nya beskattningstekniken bör ha till effekt att en anpassning sker till de prisstrukturer som gäller inom EU. Regeringen förutsatte att en sådan anpassning av handelsmarginalerna skulle ske, så att skattehöjningar inte skulle bli nödvändiga av detta skäl. Eftersom de svenska handelsmarginalerna inte har minskat nämnvärt sedan den 1 januari 1995 uppgick tobaksskatten på det mest sålda cigarettmärket, trots den skattehöjning som skedde den 1 januari i år, endast till ca 53 %. I regeringens vårproposition föreslogs därför av detta skäl, samt av folkhälsoskäl, att skatten på tobaksvaror skulle höjas som ett led i den allmänna finansieringen av de i propositionen föreslagna åtgärderna. Sverige beräknades efter denna skattehöjning uppfylla 57-procentsnivån på cigaretter. Sveriges handlingsfrihet vad gäller skattenivån är således inom överskådlig tid starkt begränsad. Det är självfallet så att nivån på punktskatten på cigaretter har skapat risk för smuggling. I Sverige har också tullens beslag av smugglade cigaretter ökat kraftigt under senare år. En ökad tobakssmuggling kan konstateras i nästan alla EU-länder, även de som har betydligt lägre cigarettpriser än Sverige. Denna utveckling är oroande, och det är angeläget att bekämpa smuggling, inte minst då denna i vissa fall tycks ha karaktär av organiserad brottslighet. Med hänsyn härtill finns anledning att förstärka skattekontrollen på detta område samt att förbättra kontrollsamarbetet mellan EU-länderna. Ett viktigt arbete utförs av en högnivågrupp inom kommissionen som har bildats för att behandla frågor rörande alkohol och tobakssmuggling. Men även på nationell nivå finns behov av att förstärka skattekontrollen på detta område. Skatteflyktskommittén har i sitt betänkande om punktskattekontroll lämnat förslag om förbättrade möjligheter till kontroll av punktskattepliktiga varor. Betänkandet är för närvarande ute på remiss. I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att förbättra kontrollen av bl.a. tobaksvaror som förs in i Sverige från andra länder. Så snart remissinstanserna har lämnat sina synpunkter i ärendet kommer regeringen att ta ställning till utredningens förslag. Avsikten är att förslag till riksdagen skall kunna läggas fram våren 1998.
Fru talman! Den 1 augusti höjdes tobaksskatten till en nivå som innebär att det pris den svenska konsumenten nu betalar skiljer sig enormt från priset i alla andra EU-länder. Jag vågar hävda att de argument som användes då och som används nu inte har gjort att politikerföraktet har minskat. En statssekreterare sade i juli månad att priset inte påverkar smugglingen. Jag hoppas, fru talman, att han har fått sitt jobb utifrån andra meriter än det uttalandet. Herr Östros kommer här med ett verkligt understatement. Han säger att höjningen "har skapat risk för smuggling". Herr statsråd! Gå utanför Rosenbad och kolla upp tillvaron utanför de skyddande väggarna där! I dag ser vi ett enormt smugglingstryck mot Sverige endast och enbart på grund av det höga priset. Och sedan säger statsrådet att det här "har skapat risk för smuggling"! Svaret är också i övrigt dåligt. Man försöker lägga skulden på handlarnas marginaler. För ett paket cigaretter som i dag kostar 45 kr har tobakshandlaren 5 kr, och Tobaksbolaget tar 5 kr. Mer än 75 %, dvs. 35 kr, är alltså skatter, och den stora delen är inte EU-skatter utan inhemska svenska skatter. Det är de inhemska skatterna som gör att det är så stor skillnad. Det är alltså inte som man sade i debatten i våras, att vi måste genomföra den här höjningen därför att EU tvingar oss till det. EU tvingade oss inte till det vid det tillfället, utan vi har fortfarande respit, men ni hade ändå bråttom att genomföra höjningen. Effekten har blivit att smuggeltobak - okej, jag erkänner att det är fråga om en olaglig verksamhet - i dag flödar in i Sverige. Staten förlorar dessutom mycket pengar på det här sättet. De kalkyler som upprättades tidigare har spruckit totalt, och jag har förstått att de har reviderats gång på gång. Jag undrar då, herr statsråd: De pengar som man skulle få in genom tobaksskatten finns alltså ännu inte. Vad är det man hade planerat genomföra som inte har kunnat genomföras? När höjningen den 1 januari ledde till en katastrof kan man lugnt räkna ut att den ännu större höjningen den 1 augusti kommer att innebära att det blir ännu värre. I dag kan man åka till Danmark och köpa en laglig ranson av tobak, alkohol och litet annat som är något billigare, och på så vis har man hämtat hem en tusenlapp. Vi kan inte ha sådana prisskillnader. Det skapar absolut ingen trovärdighet. Lagarna, som i och för sig skall efterföljas, måste ju ändå vara förankrade hos det stora folkflertalet. Till sist: Om nu polis, åklagare och tull skall prioritera den här verksamheten, vad är det då som inte skall prioriteras? Vi hör i dag hur stora problem de har på grund av att de har mycket små resurser. Kan statsrådet ge något exempel på områden där polisens service eller beredskap skall bli ännu sämre än i dag som en följd av att polisen skall bli mer aktiv när det gäller att bekämpa smugglingen av tobak?
Fru talman! Riksdagsledamoten Andersson väljer att över huvud taget inte diskutera folkhälsoaspekten när det gäller tobak. Jag får också den typen av reaktioner från människor som är engagerade på grund av de skadeverkningar som tobaken har på folkhälsan. Cancerfonden menar att de prishöjningar som har genomförts på cigaretter kan rädda upp till 12 500 liv. Det är naturligtvis oerhört svårt att estimera sådant. Utan tvivel får vi ändå en effekt av en prishöjning på cigaretter, vilket innebär att kanske framför allt unga människor i valet mellan att börja eller att avstå i högre grad väljer att avstå från cigarettkonsumtion. Det är något viktigt. I den mån vi får en minskad skatteintäkt på grund av att människor faktiskt avstår från att röka är det inte något bekymmer statsfinansiellt. Politiskt, folkhälsomässigt är det viktigt med en minskad tobakskonsumtion. Det är också viktigt att priset på tobak avspeglar de verkliga kostnaderna för tobak, dvs. inte bara tillverkningskostnaden utan också sjukvårds och folkhälsokostnaderna. Det tycker jag är en rimlig aspekt att ha med. Att vi har en tendens till ökad smuggling är något mycket allvarligt. Det tenderar att vara organiserad brottslighet bakom hanteringen av den här typen av tobakssmuggling. Jag tycker inte att det är en rimlig utgångspunkt att generellt säga att när vi ser en ökad organiserad brottslighet skall den framför allt bekämpas med skattesänkningar. Brottslighet skall bekämpas med bättre kontroll och bättre lagstiftning, med de redskap som behövs för att arbetet mot den här typen av brottslighet skall tas på allvar. Naturligtvis minskar inte höjda skatter på tobak smugglingen. Det förstår regeringen också. Men det finns helt klart ett annat samband än just tobaksskattehöjningen till att vi har fått en ökad smuggling i Sverige. Det är EU-medlemskapet. Länder i Centraloch Sydeuropa har under flera år haft en mycket stor tobakssmuggling, trots vitt skilda skattesatser och trots att de flesta av dem har mycket lägre priser än Sverige. Det finns tillräckliga marginaler för smuggling redan vid de nivåer som de har, om man klarar av att föra in obeskattade cigaretter i landet. Den typen av smuggling har vi också fått i och med EU Det krävs att vi också lär oss att hantera den typen av utmaningar. Det sker i samarbete med andra EU länder. Vi finner gemensamt nya regelverk för transitering, för gemensam kontroll. Men det krävs också att vi inom landets gränser lär oss att hantera den nya situationen. En del utredningsresultat har kommit fram. Vi remissbehandlar dem, och vi kommer att under 1998 ta ställning till vilka förslag till förändringar som kommer att ske när det gäller vår egen kamp mot mycket allvarlig brottslighet.
Fru talman! Man hävdar att strutsen inte finns i vilt tillstånd i Sverige. Jag är inte helt övertygad om att det är sant. Hade det höga priset fått någon effekt och gynnat folkhälsan hade det varit okej. Men i dag vet vi att det inte som statsrådet säger handlar om tendenser, det flödar in cigaretter. Det finns snart i var och varannan butik en möjlighet att köpa en vara ovanför disken och en under disken, med ett helt annat pris. Folkhälsoaspekten skall man acceptera. Men ni kalkylerar ju med en mycket liten minskning. Ert skäl att höja skatten är fiskalt och ingenting annat, om inte era kalkyler, som ni själva har offentliggjort, är helt uppåt väggarna. Ni vill ha in pengar, punkt och slut. Att för att rädda sig undan debatt referera till folkhälsoeffekter tycker jag är litet dålig stil. Helt klart beror en ökad smuggling på ett pris. De svenska rökarna tycker att det är konstigt att de skall betala ett pris som markant skiljer sig från alla andra EU-länders. För några år sedan hade danskarna högre priser på cigaretter än vi hade i Sverige. I dag ligger man 10-12 kr under. Det talas om ökade marginaler. Man säger att en svensk tobakshandlare har väsentligt större marginaler. Han har 11 %. Jag tror inte att det är någon marginal som skiljer sig internationellt eller jämfört med andra EU-länder. Man kan helt visst som riksdagsledamot inte uppmana till olaglighet. Det är helt orimligt. Man skall följa gällande regler. Men när politiker säger att en stor del av våra väljare närmast totalt struntar i de beslut som vi har fattat, måste man ställa sig frågan: Är det inte i det fallet i första hand fel på oss och mindre fel på väljarna? Den smugglingsvåg som finns i dag är en protest som man gör därför att man anser att det tak som man kan acceptera nu har överskridits. Till sist, fru talman, vill jag fråga: Varför var det så brått att införa höjningen redan den 1 augusti, när man inte var tvingad till det? Vi hade dispens en längre tid. Varför skulle man göra den här minst sagt provocerande höjningen?
Fru talman! Det är möjligt att Sten Andersson känner sig provocerad av tobaksskattehöjningen. Faktum är att det är en viktig åtgärd när det gäller folkhälsan. Det var också en åtgärd som vi vidtog av statsfinansiella skäl i det läge vi befann oss i under våren för att skapa utrymme för angelägna satsningar. I den mån brottsligheten ökar, och det finns mycket som tyder på att den gör det, skall den framför allt bekämpas som brottslighet skall bekämpas, med kontroll, med bättre lagstiftning och med bättre verktyg, inte med generella skattesänkningar. Sten Andersson uttrycker oro för att statsfinanserna inte tillförs de intäkter som de bör. Men när Sten Andersson tittar på regeringens budgetpropositionen ser han också att vi går mot offentligfinansiell balans 1998. I så måtto behöver inte Sten Andersson vara orolig. När det gäller kontrollen av inbetalda tobaksskatter finns det all anledning att skärpa lagstiftningen och ge de verktyg som behövs. Det arbetet pågår i regeringen.

Fru talman! Det är bra att statsrådet närmar sig verkligheten litet grand. Han började med att säga att det fanns risk för ökad smuggling. I ett följande inlägg sade han att det fanns tendenser och i det senaste säger han att de har ökat. Välkommen till verkligheten! Jag känner ingen oro för att de kalkyler som statsrådet har förelagt riksdagen inte skall hålla. Det är inte mitt problem. Men jag noterar att man har tappat hundratals miljoner kronor. Det är pengar som man måste ha tänkt använda till något vällovligt, hoppas jag. De pengarna saknas nu. Då är min fråga: Vad är det man skall ta bort? Måste man senarelägga den omskrutna barnbidragshöjningen? Man kan inte bara kasta bort pengar som man har tänkt använda till någonting. Det svarar inte statsrådet på. Det sägs att polisen och tullen skall få resurser. Varifrån då? Alla vi som sysslar med politik och som har någon kontakt med polis, tull och åklagare får höra långa litanior över deras bristande resurser. De måste prioritera bort brott som det tidigare var självklart att man skulle lösa. I dag kan de inte det. Skall man nu lägga på dem ytterligare arbete och inte ge nya anslag, frågar jag statsrådet: Vad är det i dagens hårdprioriterade polis och tullverksamhet som man inte skall hantera framöver, om man skall lägga kraftigt ökade resurser på att bekämpa smuggling av tobak?
Fru talman! Jag rekommenderar Sten Andersson att titta på budgetpropositionen. Där går vi mot statsfinansiell balans. Vi gör en mycket stor satsning på vård, omsorg och skola. Vi höjer barnbidragen. Vi vidtar ett antal andra åtgärder i en miljö som Sten Andersson nog inte känner igen sig i - starka statsfinanser. Intäkter och utgifter är ungefär lika stora. Sten Andersson brukar utmärka sig på två sätt vid diskussionerna i riksdagen. Det ena är att han gärna generellt sett vill ha mycket lägre skatter, en mycket mindre gemensam sektor, mindre av trygghet. Det andra är att han har en ganska bekymmerslös hållning när det gäller alkohol och tobaksfrågor. Det är ingen uppgift för samhället att gripa in för att stimulera till att minska konsumtionen av dessa produkter. Där har vi olika uppfattning, jag och Sten Andersson. Själva frågan om ökad smuggling ser regeringen mycket allvarligt på och kommer att lägga fram förslag till åtgärder mot.

Fru talman! Sedan mer än tio år har vi talat om behovet av att samla den vildvuxna floran av miljölagar till en sammanhållen miljöbalk. En parlamentarisk utredning tillsattes 1989. Den kom efter några års arbete med ett förslag till miljöbalk. Vi väntar fortfarande på regeringens förslag. Så sent som i en arbetsplan den 21 mars i år angavs att miljöbalkspropositionen skulle komma i maj, så att den skulle ha kunnat behandlats av riksdagen under sommaren. I regeringens nya lista över kommande propositioner anges att förslaget kommer i december. Jag vill fråga miljöministern: Är det troligt att regeringen lyckas samla sig till att lägga fram en proposition inom en nära framtid så att riksdagen får rimlig tid på sig att genomföra detta synnerligen omfattande lagstiftningsarbete på ett seriöst sätt?
Fru talman! Regeringen avser att återkomma inom några få månader med ett förslag till en ny miljöbalk som kommer att samla miljölagstiftningen. Den kommer också att innebära en miljölagstiftning som är bättre än både den vi har och den som presenterades av den tidigare borgerliga regeringen.
Fru talman! Under den borgerliga regeringsperioden lades en proposition fram som återkallades av Lindh att det skulle kunna bli halvtannat års försening i ikraftträdandet. Vilken är miljöministerns bedömning av förseningen nu? Betyder Lagrådets yttrande någonting för tidsplanen?
Fru talman! Miljöbalken har blivit försenad jämfört med vad regeringen ursprungligen trodde - det är riktigt. Å andra sidan kommer den proposition som regeringen presenterar att vara bra. Därmed har det också funnits skäl att vänta på detta balkförslag. Lagrådets remiss, som jag har läst, innebär att Lagrådet på de flesta viktiga punkter tycker att regeringens förslag är bra. På några punkter har Lagrådet viss kritik, och där kommer regeringen att ta till sig synpunkterna. Regeringen räknar med att Lagrådets yttrande inte kommer att innebära någon ytterligare fördröjning av miljöbalken. Det finns ett ordspråk som säger att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Detta bör även gälla för miljöbalken.
Fru talman! Det där ordspråket är möjligen tilllämpligt den här gången också, men nu har kammaren och riksdagen haft ett närmast oändligt tålamod med miljöbalken. Miljöministern säger att hon har läst Lagrådets svar. I svaret riktas allvarlig kritik som gäller samstämmigheten med regeringsformen. Det sägs också att idén med miljödomstolar inte är rimlig och att förslaget är av lagtekniskt dålig kvalitet. Det finns alltså mycket, och mycket allvarlig, kritik. Jag väljer en av punkterna, och frågar: Hur tänker miljöministern hantera samstämmigheten med regeringsformen?
Fru talman! Jag vill påminna Lennart Daléus om att när den tidigare regeringen lade fram ett förslag var Lagrådet mycket kritiskt - mer kritiskt än det varit den här gången. Lagrådet konstaterar också i yttrandet att lagstiftningen på många punkter klart har förbättrats i det nya förslaget till balk. Det är Lagrådets bedömning att lagtexten i regeringsformen fått en utformning som inte motsvarar lagstiftarens intentioner. Lagrådet menar därför att arbetet med en grundlagsändring bör inledas. Men det konstateras också att detta gäller oavsett miljöbalkens vara eller inte vara. Regeringen skall titta på Lagrådets synpunkter, eftersom detta är en grundlagsfråga. Naturligtvis kommer också detta, och vilken värdering man skall göra, att diskuteras med andra partier. Men det är viktigt att komma ihåg att Lagrådet inte motsätter sig att miljöbalken läggs fram utan en grundlagsändring.
Fru talman! Uppenbarligen står detta, som miljöministern säger, i en skarp konflikt med grundlagen. I miljöministerns svar fanns en antydan om att det kommer en grundlagsändring som en följd av miljöbalken. Det är möjligt att det fanns kritik mot den förra regeringens förslag, men det är inte det som är aktuellt nu. Det som är aktuellt nu är riksdagens - åtminstone jordbruksutskottets - beställning av en lag som träder i kraft senast den 1 januari 1998. Det lär väl ändå vara litet för häftigt att klara det tidsmässigt, vad jag förstår.
Fru talman! Jag har försökt förklara för Lennart Daléus att diskussionen om miljöbalken och diskussionen om regeringsformen är två olika debatter. Detta konstaterar också Lagrådet. Det finns alltså ingenting som hindrar att man lägger fram miljöbalken. Sedan får Lennart Daléus parti och naturligtvis också andra partier värdera det som Lagrådet skriver om regeringsformen. Regeringen ser inte Lagrådets yttrande över miljöbalken som någon anledning att förändra tidsplanen, utan menar att det går att tillgodose ett antal av Lagrådets synpunkter och att det går att lägga fram en proposition inom den avsedda tiden.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. När statsministern för drygt ett år sedan var i Moskva och träffade premiärminister Tjernomyrdin hade de en presskonferens ihop. TT rapporterade därifrån, och satte telegramrubriken: Persson vill köpa rysk naturgas. TT rapporterade att det hade sagts att Sverige efter en avveckling av kärnkraften kan komma att importera stora mängder fossilgas från Ryssland. Jag såg i Svenska Dagbladet för några veckor sedan att statsministern när det gällde byggandet av ett fossilgasnät i Sverige sagt: "Jag är inte främmande för att pröva tanken." Fru talman! I början av december kommer president Jeltsin på statsbesök till Sverige. Jag föreställer mig att han är ganska intresserad av att få reda på hur statsministerns prövning av frågan har utfallit. Jag är också väldigt intresserad, och jag föreställer mig att kammaren också är det. Min fråga till Göran Persson blir alltså: Vilket besked kommer president Jeltsin att få?
Fru talman! När det gäller gasledningar genom och i Sverige är regeringens bedömning att det inte krävs någon investering i ett nytt gasnät för att nu påbörja omställningen av energisystemet. Däremot krävs, för att klara de miljömål som sätts upp i Europa, att Europa minskar användningen av kol och olja och ökar användningen av naturgas. För att få en sådan utveckling måste man se till att ha en trygg försörjning av gas till Västeuropa från tre områden: Nordsjön, Ryssland och Nordafrika. Sverige är berett att medverka i en sådan utveckling, där en bättre miljöpolitik i Europa kan åstadkommas. Sverige behöver inte i det korta perspektivet ersätta kärnkraft med naturgas. Däremot kan inte jag säga vad som händer i det långa perspektivet. Nu satsas 5 miljarder kronor på att ta fram ekologiskt starka alternativ till kärnkraften. Jag hoppas att Odenberg stöder arbetet att göra omställningen lång och planerad för att förhindra användning av naturgas i det svenska systemet.
Fru talman! Jag får tacka för näringsministerns långsiktiga synpunkter. Mitt intresse var närmast fokuserat på vilka slutsatser statsministern har dragit av sina ganska många tidigare uttalanden i fossilgasfrågan. Men jag får väl nöja mig med näringsministerns exposé över sina synpunkter och återkomma till statsministern i ett annat sammanhang.
Fru talman! Under många år har frågan om sysselsättningen snarare än frågan om den jättelika arbetslösheten i EU-länderna varit stor. Den diskuteras i vårt land, den diskuteras här i riksdagen och den har, om jag har förstått det rätt, diskuterats i flera EU Sverige har ju drivit frågan om något som har kallats en sysselsättningsunion. I går fick vi reda på att EU-kommissionen har lagt fram sina förslag till det toppmöte som stats och regeringscheferna skall ha i nästa månad, och i dag skriver Sverige på det som har kallats det nya Amsterdamfördraget. Efter denna korta bakgrund vill jag ställa en fråga till statsministern: Hur ser statsministern på möjligheterna, och kanske också svårigheterna, att inom ramen för EU lösa dessa för medborgarna i våra länder så viktiga frågor?
Fru talman! Det är rätt, Arne Kjörnsberg, att det är i dag som fördraget skrivs på, och detta fördrag innehåller ett sysselsättningskapitel. Det var ju, som Financial Times skrev, en stor framgång för Sverige att det kom in i fördraget. Det är vi glada för. Vi kommer ju ihåg hur debatten gick här hemma. Det var en omöjlighet, det var en förflugen tanke och det var orealistiskt. Det var näst intill att göra bort sig i Europa att driva sysselsättningsfrågan. Ingvar Carlsson gjorde det ändå, och nu har vi nått framgång. Jag tror att vi nu kommer att få se en offensiv i Europa mot arbetslösheten, delvis beroende på att det är vänsterregeringar i Storbritannien och Frankrike. Det är ju två av Europas viktigaste länder. Det kommer att vara en konferens i Luxemburg om några veckor. Den kommer att sätta en aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning och den typen av insatser främst i kampen mot arbetslösheten på ett helt annat sätt än den nyliberala eran gjorde. Europa svänger sakta men säkert över i en politisk inriktning som vi kan säga är mer svensk. Det har vi anledning att vara stolta över. Sedan är det naturligtvis en lång väg kvar att gå. Det är självklart.
Fru talman! Är det statsministerns bedömning att det nu finns möjligheter till det som förre statsministern Ingvar Carlsson så ofta talade om, nämligen ett gemensamt agerande inte bara strikt inom arbetsmarknadspolitiken utan också på det ekonomiska fältet i ett slags vid mening?
Fru talman! Jag vill nog fortfarande sätta ett frågetecken för det sista. Där återstår mycket, men det är klart att om det har gått att samordna den ekonomiska politiken för att åstadkomma den typ av konvergens vi har i dag, kan man kanske också samordna politiken i en mer stimulerande riktning i Europa. Det är naturligtvis någonting som vi är intresserade av att diskutera. Men jag konstaterar att de fyra rubriker man samlas kring i Luxemburg om några veckor är entreprenörskap, anställningsbarhet, anpassningsbarhet, dvs. underlättande av strukturomvandlingar, samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Här finns en svensk ansats i ett nötskal, och vi tänker naturligtvis vara oerhört aktiva under den här konferensen. Jag ser fram emot den och ser det som en framgång för Sverige att den nu kommer till stånd.
Fru talman! För att kunna göra gemensamma offensiva satsningar krävs det ju också en gemensam inriktning på den politik man skall bedriva. Det krävs att man har samma synsätt på politiken och att man har en gemensam vision. Då undrar jag: Hur ser den gemensamma europeiska vision ut som socialdemokraterna i Sverige propagerar för tillsammans med de vänsterinriktade regeringar som statsministern tar upp här? Vad har vi för likheter med t.ex. den franska storskalighetsprincipen osv.?
Fru talman! Jag tror att det är ett missförstånd att tro att vi skall ha samma politik i hela Europa. Det är det nationella parlamentet som bär ansvaret. Ewa Larsson och kollegerna här i församlingen skall faktiskt bestämma vart Sverige skall gå. Men vi kan ju lära av andra, och vi kan lära andra. Vi kan lära oss av andras erfarenheter och av egna. Det är detta det handlar om. Fransmännen ger nu uttryck för en ny inställning i bekämpandet av arbetslösheten jämfört med den gamla högerregeringen i Frankrike. Nu kan vi se i Europa att den tanke som förut hävdades av högern, nämligen att det krävdes ökade klyftor i samhället för att tillväxten skulle komma i gång och arbetslösheten sjunka, är på avskrivning. Det är en oerhörd seger för dem som står för jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.
Fru talman! Jag vill bara tala om att jag citerade det som statsministern sade om gemensamt agerande, gemensamma offensiva satsningar och samma synsätt. Det var statsministerns egna ord, och då frågade jag vad den gemensamma visionen var för att man skall kunna göra dessa satsningar med samma synsätt. De tidigare erfarenheter jag har av vänstersocialistisk politik i länderna inom EU är att man koncentrerar sig på stora infrastruktursatsningar, dvs. flera broar, mera kärnkraft och flera vägar.
Fru talman! Då tror jag att Ewa Larsson har studerat dokumenten dåligt inför mötet i Luxemburg. Jag tror att det centrala vid Luxemburgmötet kommer att vara utbildning, utbildning och åter utbildning. Education, education and education, som Blair uttryckte det i valrörelsen. Så har även vi svenska socialdemokrater formulerat det. Där ligger tyngdpunkten nu. Därutöver handlar det också om anställningsbarhet utifrån andra utgångspunkter. Det finns en del inslag i förberedelserna inför Luxemburgmötet som innehåller väldigt mycket av svensk arbetsmarknadspolitik. Sedan får man väl fundera på varför det ser ut så. Dessutom lyfts jämställdheten nu fram som en faktor också i det här sammanhanget. Det handlar om kvinnornas rätt i ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Jag skulle nog passa mig litet för att kalla det för storskaliga och kärnkraftsorienterade superlösningar. Det är en ny våg i Europa, Ewa Larsson. Jag beklagar om de gröna står vid sidan av den vågen.
Fru talman! Sedan mitten av maj har Turkiet från och till bedrivit anfallskrig i sin närregion, bl.a. långt in i Irak. Det är naturligtvis ett brott mot folkrätten som måste fördömas. Förra veckan var det fråga om en ny offensiv med 15 000 man, flygplansangrepp och pansarfordon. Hundratals människor dödas och lemlästas. Vilken är den svenska regeringens reaktion på detta övergrepp mot folkrätten?
Fru talman! Det är riktigt som Olof Johansson säger att nu i september har Turkiet ånyo, denna gång med 10 000 man, gått in i strid mot folkrätten i Turkiet. Det förorsakar stort humanitärt lidande. Det upprycker också stabiliteten och säkerheten i regionen. Därför kräver vi att Turkiet omedelbart avbryter sin militära operation och drar tillbaka sina trupper.
Fru talman! Tack för svaret! Vilka åtgärder vidtar regeringen för att också mobilisera EU i denna kritik? Det är naturligtvis viktigt att EU tar sitt moraliska ansvar med det samarbete som är etablerat mellan EU
Fru talman! Nästa vecka samlas EU:s utrikesministrar. Jag är övertygad om att frågan kommer upp då. Vi här i Sverige får själva anledning att ta upp frågan under turkiska besök.
Fru talman! Jag står här med en liten folder som jag har fått som elkonsument i Haninge. Det är en liten artikel om hur vi som har direktverkande el skall göra. Det står så här: Vi har direktverkande elvärme. Hur blir det för oss i framtiden? Sitter vi som har direktverkande el med Svarte Petter? Ja, så kanske man kan se på situationen, men precis som i kortspelet Svarte Petter gäller det att spela rätt. Sedan står det hur man kan söka olika bidrag. Då konstaterar jag att om alla de i min kommun som har direktverkande el söker dessa bidrag på maximalt 30 000 kr finns inte mycket pengar kvar för de övriga 500 000 hushållen i Sverige som har direktverkande el. Min fråga till näringsministern är: Menar regeringen allvar med kärnkraftsavvecklingen, eller är den förtida avvecklingen av Barsebäck bara ett bondeoffer, och det kommer inget mer? Kommer vi att få ännu en ofinansierad överraskning när man skall betala bidragen till alla dem som vill ställa om sina elsystem?
Fru talman! För oss är det oerhört allvarligt att Sverige så tungt och under så lång tid investerat så mycket i kärnkraft, dvs. i ett energislag som svenska folket och den här riksdagen enhälligt sagt skall avvecklas. De som inte vill hjälpa till att ställa om från direktverkande el till någonting annat är verkligen beredda att spela med dessa villaägare. Vi är tre partier i riksdagen, Centern, Vänstern och Socialdemokraterna, som har sagt att vi är beredda att ta ansvar för det beslut som inte bara de tre partierna har fattat utan alla partier i Sveriges riksdag, nämligen att vi ska ställa om kärnkraften. För det har vi ett system där vi börjar omställningen. Vi tar fram lika mycket el som vi stänger av. Vi håller därmed marknaden i balans och kan på det sättet också hålla elpriset i balans. Men motfrågan måste bli: Hur har ni tänkt att lösa problemet för villaägarna, om ni inte är beredda att hjälpa till ställa om? Ni skall ju avveckla kärnkraften.
Tack fru talman! Jag anser att det är jag som ställer frågorna. Det är vi som ställer frågorna. Det är vår kontrollfunktion på regeringen, så jag tänker fortsätta att ställa frågor. Socialdemokraterna har ju gjort en hel del investeringar på det här området. Det är alldeles riktigt. Många av dem som har direktverkande el i dag har faktiskt på 1970-talet fått rådet att de skulle investera i direktverkande el. Jag kan bara konstatera att det kommer att bli en ganska stor ofinansierad överraskning när alla dessa skall ställa om. Det finns inte pengar i någon budget för detta. De 1,6 miljarder som finns med räcker inte till särskilt många hushåll. Precis som Barsebäcksavvecklingen inte finns med någonstans, finns inte heller den här notan med. Man kan ju räkna ut att det kommer att bli ungefär 15 miljarder kronor som vi skattebetalare får betala via skattsedeln, även om det så tjusigt heter att det är ett bidrag vi får. Sedan får man lägga till de kostnader som den enskilde får ta själv. Det kan vara ganska mycket - kanske 100 000 per hushåll.
Det finns faktiskt en skillnad mellan regeringen och Moderaterna. Regeringen är beredd att medverka till att ställa om energisystemet. Moderaterna är beredda att stänga kärnkraften, men inte att medverka till omställningen. Vilken konsekvens får detta för villaägarna? Det är den fråga som Moderaterna måste ställa sig. Vi har tagit fram pengar för att börja omställningen. Vi har tagit fram tillräckligt med pengar för att skapa lika mycket el som vi stänger av, så att vi håller marknaden i balans. Slutligen vill jag säga: Det är inget bondeoffer att ställa om till den ekologiskt uthålliga samhället. Det om något är att vara med och bygga det nya. Det är tyvärr som vanligt Moderaterna som inte är med och bygger det nya. Ni har en skuld outklarad med de villaägare som ni har sagt skall bli utan kärnkraft men inte få någonting annat i stället.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Frankrike har i en skrivelse till Utrikesdepartementet den 1 maj förklarat att man inte längre kommer att bevilja visering till dem som har främlingspass. Detta innebär naturligtvis stora problem för vissa invandrare i Sverige som av olika skäl inte har, och kanske inte heller kan få, svenskt medborgarskap. Jag har kommit i kontakt med en person från Libanon som sedan lång tid bor i Sverige och som har ett sådant arbete att han ofta måste resa till Frankrike. Nu riskerar han att förlora sitt arbete eftersom han hindras från att göra dessa resor till Frankrike. Det här är bara ett exempel. Det finns säkert fler. Min fråga är därför: Är den svenska regeringen beredd att ta upp det här problemet med Frankrike, antingen bilateralt eller i Schengens verkställande kommitté?
Fru talman! Den franska utlänningslagstiftningen är i stöpsleven. Den här frågan har nyligen kommit upp. Jag avser att i nästa månad ha överläggningar med min franske kollega i Paris, herr Chevènement, och då kommer den här frågan upp.
Fru talman! Har man några möjligheter att förutsäga vad resultatet kan bli?
Fru talman! Det går inte med en fransman.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp en fråga med skatteministern om hur absurda konsekvenser det kan få när statliga myndigheter och verk skall skära ned sina kostnader. Vi vet ju att Posten, SJ, Vägverket, Telia, åklagarväsendet, Tullen, kriminalvården och många andra myndigheter har rationaliserat och centraliserat mycket hårt under 1990-talet. Det exempel jag tänker ta upp nu gäller Kronofogdemyndigheten. De tidigare rationaliseringarna har ju givit färre arbetstillfällen, försämrad service och minskad trygghet för medborgarna. Det mest tydliga, mest aktuella och absurda exemplet på hur tokigt det kan bli är när Kronofogdemyndigheten nu har planer på att dra ner sin verksamhet mycket starkt. För Gävleborgs del har det aviserats en halvering av personalen, både i Söderhamn och i Hudiksvall. Kontoret i Ljusdal avvecklas helt. I Bollnäs försvann kontoret redan för några år sedan. Detta sker trots att indrivningsverksamheten, som Kronofogdemyndighetens personal arbetar med, är klart lönsam för samhället. De tar in mer pengar per person än vad de gör av med. Jag vill då fråga om skatteministern är beredd att ta några initiativ för att ta itu med de tokigheter som kan bli följden av att Kronofogdemyndigheten tror sig rationalisera.
Fru talman! Kronofogdemyndigheten bedriver ju en mycket viktig verksamhet. Det är också en verksamhet som i omfattning varierar med konjunkturerna. I lägen med dålig konjunktur, med en stor andel konkurser och stora ekonomiska problem ökar omfattningen av verksamheten. Det kan man se bakåt i tiden. Samtliga statliga verksamheter har ju under saneringsperioden fått besparingsbeting för att ge sin del till att den offentliga sektorn kommer i statsfinansiell balans. Både riksdagsledamoten och jag vet ju att det har varit fullständigt nödvändigt för att komma i det här läget, dvs. att vi nästa år ser fram emot balans igen. Det har inneburit att även Kronofogdemyndigheten har fått ett rationaliseringskrav på sig. För att underlätta deras verksamhet och för att de skall kunna arbeta klokare och effektivare har vi också gjort en regionalisering av Kronofogdemyndigheten, som underlättar deras hantering av rationaliseringskravet. Jag har fullt förtroende för att den rationaliseringen har skett på ett bra sätt. Jag har inga signaler som säger att det finns allvarliga problem i verksamheten, snarare att man sköter regionaliseringen mycket bra.
Fru talman! När det gäller Söderhamn har ju statsmakterna satsat särskilda pengar på att försöka få fram 350 statliga jobb. De jobb man nu tar bort innebär naturligtvis att situationen för Söderhamn försämras. Det skulle kunna vara en enkel lösning att i stället låta Kronofogdemyndigheten ha kvar jobben i Söderhamn. Jag pratade med regiondirektören, Brännholm, och han lovade i princip på stående fot att om statsrådet Östros kan medverka till att han får några miljarder till kommer han att skicka in till statskassan tiodubbelt mer. Så effektiv är personalen inom Kronofogdemyndigheten. Därför är det så absurt att skära ned på det här sättet. Jag hoppas att statsrådet Östros är beredd att se över detta.
Fru talman! Jag hoppas och tror inte att Sven Bergström menar att man i Söderhamn skall få några miljarder till. Det handlar om några miljoner möjligen. Vi är ju statsfinansiellt på väg in i en situation som gör att vi slipper ha de hårda besparingsbeting som varit på de statliga verksamheterna under de senaste åren. De besparingsbetingen kom ju av mycket akuta skäl. Sverige var på väg in i väggen. Vi hade oerhörda problem att klara oss undan kapitalmarknadernas krav. Räntorna steg. Det är klart att det första steget för att se till att statlig verksamhet får de pengar man behöver är att komma i statsfinansiell balans. Då ökar tryggheten i deras verksamhet. Vi slipper dra in ytterligare medel. Vad som händer framöver är mycket svårt att säga. Det är i dag inte möjligt att utlova extra resurser till de olika myndigheterna, men vi är på god väg att slippa de besparingskrav som har legat på under så många år.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Vi får väl se om det blir näringsministern som svarar. Vid det senaste årsskiftet tillsatte regeringen den s.k. Småföretagsdelegationen, vars syfte ju var att identifiera problem och föreslå åtgärder för att undanröja hinder för etablering av och tillväxt i småföretag. När delegationen för en tid sedan gick ut med ett upprop till ett antal departement och myndigheter med önskan om förslag till förenklingar och slopande av en del av det snåriga regelverk som omger företagandet blev svaren ofta knappa eller uteblev helt. Det är faktiskt inom småföretagen som den största sysselsättningsökningen förväntas ske, även enligt den socialdemokratiska regeringens bedömning. Min fråga är om regeringen verkligen allvarligt är inriktad på att förbättra småföretagens villkor. Och i så fall: Varför knyter inte statsministern den här delegationen till sig och till Statsrådsberedningen?
Fru talman! Det är ju, precis som frågeställaren själv begriper, näringsministern som skall svara på sakfrågan, men om Järrel vill göra det här till en fråga om Regeringskansliets organisation, kan jag gärna svara. Det här bör åligga fackdepartementet. Detta är Näringsdepartementets viktigaste arbetsuppgift. Jag är ganska säker på att när vi nu äntligen har kommit i ett läge där vi slipper konkurserna bland småföretagen och i stället har en lång rad nyetableringar - nu startas varje dag många nya företag - går vi in i ett nytt klimat. Vi kommer att jobba i medvind. Jag är den förste att stryka under vikten av att förenkla och underlätta för de nya företagarna. Vi kan också göra det i den förvissningen att de kommer att jobba i ett Sverige som inte präglas av 50 000 konkurser, som fallet var en gång i tiden när Järrel hade ett visst inflytande över det hela.
Fru talman! Jag läser i Dagens Industri den 30 september att nyföretagandet i Sverige har tappat tempo. Första halvåret 1997 registrerades 31 989 nya företag, och det var en minskning med 3,6 % i förhållande till året dessförinnan. Jag är tacksam för att statsministern svarade, eftersom de tre departement som inte svarade var de tre som inte är företrädda vid dagens frågestund. Då tycker jag att regeringschefen bör svara. Möjligen kan skatteministern göra det, men finansministern är inte här. Med tanke på avsaknaden av ett strategiskt näringspolitiskt program även vid den socialdemokratiska partikongressen kan man med visst fog fråga sig, om regeringen har någon strategi för att underlätta det företagande som skall stå för ökningen av sysselsättningen.
Fru talman! Om herr Järrel nästa gång han tittar på utvecklingen av antalet konkurser minskar antalet nystartade företag med antalet konkurser, kommer Järrel att se att vi nu har en utomordentligt snabb och bra utveckling i Sverige. Det kan vi gemensamt glädja oss åt. Sedan kommer vi till nästa diskussion. Varför har det blivit så här? Herr Järrel kan vända sig till sin bänkgranne, som är en av orsakerna till att vi just nu upplever ett stort nyföretagande i landet. Räntan har halverats, Henrik Järrel. Vi har ingen inflation. Det är köpkraft i hushållen. Vi har förtroende i omvärlden. Vår valuta har stärkts. Det är återigen optimism på väg i det svenska samhället. Det är detta det handlar om, och då kommer också de nya företagen. Det där var något som kanske inte riktigt gällde då Henrik Järrel hade ett visst inflytande över hur politiken utformades.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsminister Göran Persson. I dag skriver regeringen på ett nytt EU-avtal, som svensk lagstiftning skall underkastas. Det här har skett utan större debatt, vilket egentligen är väldigt märkligt. För några timmar sedan överlämnades över motståndare. Kravet var en ny folkomröstning om medlemskapet i EU. Det är den största namninsamling som har genomförts i Sverige. Det gamla avtal som vi folkomröstade om en gång i tiden gäller inte längre, utan vi har nu ett helt nytt avtal. På valsedeln när vi röstade förra gången stod det: Ja eller nej till det avtal som föreligger mellan Sverige och EU-länderna. Nu är detta avtal på vissa sätt förändrat, på mycket stora områden. Ett nytt avtal föreligger. Danmark, Irland och eventuellt också Portugal skall genomföra folkomröstningar. Varför kan inte den svenska regeringen acceptera en folkomröstning i Sverige i denna fråga?
Fru talman! Det är helt enkelt en väldigt liten opinion för en folkomröstning i Sverige. Även om antalet underskrifter på namninsamlingen i och för sig är imponerande, är detta något som trots allt finns ute i marginalen. Jag tror att de allra flesta svenskar upplevde Amsterdamfördraget som en framgång för Sverige. Det var inte bara utomlands som det beskrevs så, utan det var också uppfattningen här hemma. Miljöfrågorna fick en starkare ställning. Även arbetslöshetsbekämpningen fick en starkare ställning. Vi nämnde jämställdhetsfrågorna och öppenheten på ett mer offensivt sätt - sådant som vi betraktar som svenska och nordiska frågor. Det sakliga innehållet i Amsterdamfördraget är av sådant slag att jag tror att det är väldigt svårt att få svenska folket att förstå att en folkomröstning skulle vara motiverad av fördraget. Birger Schlaug vet vidare precis som jag att väldigt många av dem som vill ha en folkomröstning om Amsterdamfördraget i själva verket inte är motståndare just till fördraget utan till EU som sådant. Folkomröstningen om det har vi redan haft.
Fru talman! Det är ingen liten opinion för folkomröstning. Det är fråga om den största namninsamlingen någonsin. Också EU-kritiken är i dag större än någonsin i Sverige, och det beror bl.a. på att Amsterdamfördraget innebär ännu mer av union och ännu mer av överstatlighet. Det regeringen vill är att riksdagen skall ta ställning till detta, men den riksdag som sitter nu har inte mandat att föra över mer makt till EU. Vi som nu är ledamöter blev valda före inträdet i EU. Frågan måste vänta åtminstone till efter nästa val. Är det inte märkligt att man skall ha en sådan här folkomröstning i Danmark men inte i Sverige? Då uppstår frågan: Varför fungerar demokratin bättre i Danmark än i Sverige?
Fru talman! Det är inte märkligt att man folkomröstar i Danmark. Det vet vi som nära följer dansk politik. Danskarnas sätt att hantera en EU-opinion som har varit splittrad är att komma tillbaka till folkomröstning och återigen komma tillbaka till folkomröstning. Den som förlorar en folkomröstning tenderar i regel att vilja ha en till. Det är den faran som vi bör beakta i Sverige, så att vi inte försätter oss i ett läge där vi folkomröstar om medlemskapet som sådant. Min bedömning är att en överväldigande folkmajoritet tycker att det som gjordes i Amsterdam förbättrade EU. Vi har redan folkomröstat om medlemskapet.
Fru talman! Jag inbillar mig att regeringen har ett annat skäl till att inte acceptera folkomröstningen, och det är just att opinionen är väldigt EU-kritisk. Men problemet kvarstår ändå. I folkomröstningen röstade vi ja eller nej till det avtal som förelåg mellan Sverige och EU-länderna. Så stod det på valsedlarna. UD och andra gjorde t.o.m. konsekvensutredningar som beskrev just det avtalet. Nu är avtalet förändrat. Man kan diskutera innehållet, men det är kraftigt förändrat och innebär mer överstatlighet, trots att svenska folket vill ha mindre härav. Varför då inte gå den danska vägen?
Fru talman! Därför att jag tilltror också den här församlingen sans och omdöme. Det är inte orimligt att Sveriges riksdag, med de kontakter som ledamöterna har ute i landet, orkar ta ansvar för ett sådant beslut som godkännandet av Amsterdamfördraget representerar. Det är en nog så god demokratisk ordning. Det är vidare så att vi i Sverige har anordnat folkomröstningar med stor varsamhet. Jag vill varna för en utveckling där man kommer tillbaka till folkomröstning sakligt sett i samma fråga. I så fall kan andra vilja lyfta fram andra frågeställningar i folkomröstningssammanhang.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Alla beslut som vi skall fatta skall vara med utgångspunkt i barnens bästa, och då måste vi hela tiden vara beredda på förbättringar, t.ex. inom skolan. Det är generella lösningar som gäller alla men också möjligheter till lokalt inflytande. Nu har Skolkommittén lagt ett förslag om att timplanen skall ändras. I samband med det har det i medierna framkommit att timplanen skall skrotas.
Fru talman! Det är viktigt för skolans utveckling att det finns ett tillräckligt stort lokalt utrymme för pedagogisk utveckling, förnyelse och förändring i skolan, men det är också viktigt att vi har en nationell skolpolitik, att vi kan upprätthålla en tillräcklig kvalitet i skolan överallt i landet och en nationell likvärdighet. Det är i det perspektivet som timplanen måste ses. Jag tycker att det vore en bra utveckling i skolan att tidsstyrningen i skolan minskar till förmån för att låta läroprocessen och kunskapsmålen vara mera styrande i skolans arbete, men jag är inte beredd att lägga fram förslag om att skrota timplanen. Jag tror att det skulle innebära att vi saknar instrument för att garantera kvalitet och likvärdighet i svensk skola. Men jag välkomnar en utveckling där vi kan skapa andra, kanske bättre och mer verkningsfulla medel för att säkra kvalitet och likvärdighet i svensk skola. I det perspektivet kan det bli aktuellt att också se över timplanen.
Fru talman! Innebär det att vi i framtiden kan se att elever, lärare och föräldrar får ett stort inflytande lokalt, samtidigt som vi har de generella lösningarna i timplanen?
Fru talman! Jag tror att det är nödvändigt, om skolan skall klara sitt svåra och viktiga uppdrag, att vi har ett stort lokalt engagemang med stort inflytande för elever, lärare och föräldrar. Regeringen har nyligen lagt fram förslag till riksdagen om att göra vissa förändringar i timplanen för att utöka möjligheterna till lokala prioriteringar, men det är någonting annat än att helt skrota timplanen. Den frågan skall ses i perspektivet av att vi också måste ha tillräckliga instrument för att säkra en nationellt hög kvalitet i vår skola och en nationellt likvärdig skola för alla barn.
Fru talman! Min fråga går till statsministern. Blair, rapporteras ha deklarerat att alla beslut i Storbritannien skall prövas mot hur familjen påverkas och gagnas av dem. Vi kristdemokrater välkomnar det, i all synnerhet när man av regeringsdeklarationen kunde ta del av att den socialdemokratiska regeringen inte har någon tanke om hur familjer skall gagnas eller inte gagnas. Skulle statsministern vilja utveckla något av vad hans kollega i Storbritannien tycker?
Fru talman! Jag har svarat Skånbergs partiledare på den frågan i en partiledardebatt nyligen. Jag tycker att det som Tony Blair för fram är bra, och jag ansluter mig gärna till detta. Dock skall det fyllas med innehåll - det är viktigt. Vi har nu sett hur framför allt många barnfamiljer har haft det svårt. Den kris som vi har gått igenom i Sverige, med arbetslöshet och sönderkörda offentliga finanser, har i slutänden drabbat många människor. Det är därför som det är så viktigt att nu kunna säga, när det vänder uppåt igen, att det är barnen som sätts främst och därmed naturligtvis barnfamiljerna. Det är skolan som får pengarna. Det är en fri sjukvård för barn och ungdomar. Det är barnbidraget. Det är också andra insatser som riktas mot den gruppen. Politik är mer än vackra ord. Politik är gärningar. Det är efter dina gärningar du skall bli dömd.
Fru talman! Jag vill inte döma statsministern - det får väljarna göra om ett år. Jag vill bara ytterligare få den utomordentligt fina inriktning bekräftad som statsministern redan angav, att han kanske håller med när statliga utredningar säger att den största och viktigaste brottsbekämpande resurs som vi har i landet är just familjerna. Är det en riktig inställning?
Fru talman! Det finns ingenting som för ett barn ersätter uppväxten i ett tryggt hem. Så är det. Så har det alltid varit, och så kommer det förhoppningsvis att vara. Men vi vet att det finns vissa ungar som inte får växa upp där det är bra, som inte får stödet av mamma och pappa. Då skall skolan fungera. Då skall barnomsorgen fungera. Då skall vi vuxna som finns runt omkring fungera och våga visa att vi också tar ett ansvar, som individer, som goda vänner och kamrater. Här ligger, tycker jag, det bästa i ett praktiskt solidaritetsarbete, i vardaglig solidaritet. Det arbetet kan vi utföra allihop, men det utförs bäst i ett samhälle där man också har stöd i gemensamma insatser för denna fostrans gärning.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern för att få ett svar på en allmänpolitisk fråga, som ett helt litet samhälle i Skaraborg är mycket intresserat av. De får nämligen lida av den storskaliga svenska kadaverhanteringen. Faktum är att alla kadaver från Ystad i söder till Gävle i norr transporteras till denna lilla ort. De får verkligen lida av detta. Jag har själv varit där och sett vad de får uppleva. De här transporterna är farliga, därför att det är många smittade djur som ramlar ur transporterna. Det gäller inte minst att det stinker förfärligt, osv. Jag vill höra statsministerns syn på detta. Är regeringen beredd att utforma något slags riktlinjer för var sådan här industri får etableras? Jag hoppas att det inte skall vara på Storgatan i Stenstorps samhälle.
Fru talman! Här går jag nog bet, som vi säger i Södermanland. Jag vet inte hur det där regleras och hur det skall styras. Någonstans skall väl också den hanteringen skötas, misstänker jag. Om det här sker på ett bra eller dåligt sätt har jag ingen kunskap om. Jag skall ta reda på fakta och sammanhang, och jag ber att få återkomma skriftligt med svar på frågan. Jag har ingen kompetens i den just nu.
Fru talman! Jag vill tacka för det. Jag ser fram mot den skriftliga redogörelsen. Vi kan också koppla detta till vad som händer i Amsterdam och när det gäller EU:s reglering på området. Vårt kadaverförbud, dvs. det förbud som säger att vi inte får blanda kadavermjöl i animalieproduktion i Sverige, går ut den 31 december. EU regleringen påverkar också på andra områden. Man får inte längre gräva ned några självdöda djur över huvud taget. Det kan knappast kallas kretslopp. Jag skulle vara glad om statsministern ville ta tag i de här EU-regleringarna och garantera att de svenska medborgarna slipper kadavermjöl i Sverige även fortsättningsvis efter den 31 december.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern. När produktionsskatten på el infördes sades det att den allra mest elintensiva industrin skulle få en positiv särbehandling därför att den använder el som råvara i sin framställning. Det här har vi väntat på. Det kom inget besked i budgetpropositionen. Jag undrar nu om det här kommer att uppfyllas och i så fall när det kommer att ske.
Fru talman! Jag tycker att vi har uppfyllt de önskemål som har ställts. Vi har vid två tillfällen ändrat produktionsskatten, och den sänks fr.o.m. den 1 januari nästa år också. Det sker alltså en fortgående sänkning av produktionsskatterna. Jag vill ändå passa på att säga till den elintensiva industrin att vi nu mer och mer får en avreglerad elmarknad i Europa, och i Nordeuropa, och det betyder att elpriset kommer att vara ungefär detsamma runt om i Europa. Men det kommer alltid att vara en fördel att ligga nära produktionsanläggningar, därför att det är inte gratis att transportera el. Att då ligga t.ex. i Västernorrlands län, där 15 terawattimmar el produceras av vattenkraft - som annars måste säljas på en marknad långt bort - kommer alltid att vara en konkurrensfördel för den elintensiva industrin. Det är viktigt att komma ihåg, när rösterna ibland höjs, att vi har ett utomordentligt läge när vi har den elintensiva industrin nära våra produktionsanläggningar, genom att det kostar att transportera el.
Fru talman! Jag vill fråga näringsministern om det är rätt uppfattat att det inte kommer att ske någon positiv särbehandling av den elintensiva industrin. Är det som det är för dennas del?
Fru talman! Det är inte som det är. Vi har en ambition att successivt ställa om produktionsskatterna. Men det viktigaste, Eva Björne, är ju att den elintensiva industrin i Sverige mår rätt bra. Vad gäller Eva Björnes egna hemtrakter kan jag säga att jag just såg Gränges redovisa sitt resultat. Jag tror att vinsten hade ökat med drygt 300 % i Gränges. Så illa är det inte att bedriva elintensiv verksamhet i ett land som styrs av socialdemokrater - ett land som Sverige.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolminister Vi kan i Sverige under 90-talet se växande inkomstklyftor och en dramatiskt ökande segregation med mycket utsatta bostadsområden, där vi har en koncentration av familjer med låga inkomster, låg utbildning och många språk. Tyvärr finns ofta även kriminalitet och missbruk i dessa områden. Det påverkar barnens skolgång. Vi kan också se att barnen i dessa skolor ofta har låga eller ofullständiga betyg. Därför vill jag fråga Ylva Johansson vad hon vill göra för att vi verkligen skall få en likvärdig skola, så att inte barn som växer upp i dessa bostadsområden och går i dessa skolor får ett mycket sämre utgångsläge än andra barn. Det har de faktiskt i dag.
Fru talman! Det är ett mycket allvarligt problem som Per Sundgren tar upp. Hela lösningen på problemet går naturligtvis inte heller att finna inom skolans ram. Det handlar också om övriga livsvillkor. Låt mig ta ett exempel när det gäller ökade klyftor i samhället. En viktig klyfta är utbildningsklyftan, som har tenderat att öka. Vi gör nu stora insatser inom ramen för kunskapslyftet för att alla de vuxna som tidigare inte fått chansen till utbildning nu skall få det. Det behövs också tydligare prioriteringar inom skolans ram. Vi har satsat särskilda pengar på de skolor där svenska språket har en svagare ställning än i andra - de mer mångkulturella eller invandrartäta skolorna. Vi behöver en starkare styrning av resurserna inom skolan. Skolverket har nu i uppdrag att tydligare se till att kommunerna följer den lagstiftning som finns, vilken innebär att resurser skall fördelas utifrån elevernas behov. Vi har tack vare en framgångsrik ekonomisk politik gjort ett resurstillskott till skolan möjligt. Det bör framför allt gå till grundskolan, som extra resurser till de elever som är i behov av särskilt stöd.
Fru talman! Ylva Johansson säger att man tänker satsa extra på dessa skolor. Då skulle jag vilja veta hur mycket extra resurser man är beredd att satsa. Jag har kunnat ta del av att det handlar om mycket marginella tillskott. I själva verket är situationen sådan, att man antagligen i dessa skolor skulle behöva dubbelt så stora resurser som i en del andra skolor. Skillnaderna är förskräckande stora mellan olika skolor. Jag skulle egentligen vilja att man inrättade ett särskilt riktat stöd som gick just till de skolor som inte når upp till målet om att alla skolor skall vara likvärdiga. Det kräver mycket rejäla resurser.
Fru talman! Regeringen har presenterat att vi vill satsa 16 ytterligare miljarder på kommunsektorn för att kunna stärka kvaliteten i skolan, vården och omsorgen. Det är väsentligt mer än ett marginellt tillskott vad gäller kvaliteten i skolan. Jag delar uppfattningen att det många gånger kan vara en rimlig bedömning att vissa skolor skall ha väsentligt mycket mer resurser än andra för att kunna leva upp till kravet om en likvärdig skolgång för alla barn. Jag hoppas också att Per Sundgren delar bedömningen att det är sådana som Per Sundgren och andra som har kommunala uppdrag och som har möjligheten att göra bedömningar närmare verkligheten och verksamheten som skall göra prioriteringarna mellan olika skolor, för att se till att alla elever får en likvärdig skolgång. Min uppgift som skolminister är att se till att vi har tillräckligt skarpa instrument för att sätta press på kommunerna så att alla elever faktiskt når likvärdiga resultat och att kommunerna får ekonomiska möjligheter att förverkliga sina prioriteringar.
Fru talman! Vi kunde häromkvällen i TV se en beskrivning av hur begravningsväsendet fungerar, åtminstone på vissa håll i landet. Det var en upprörande bild som där gavs. Jag vill därför fråga statsministern om regeringen har uppmärksammat dessa missförhållanden och är beredd att vidta åtgärder för en bättre tingens ordning.
Fru talman! Ja, det är vi. Jag såg för en gångs skull också på TV, vilket av lätt insedda skäl sällan sker. Jag såg detta program och upprördes av det. Man vet aldrig om programmet ger en korrekt bild, men det som sades och beskrevs - framför allt om hanteringen av döda på bårhus - var av sådant slag att vi bör titta på det. Vi bör ta en diskussion med i första hand de ansvariga sjukvårdshuvudmännen och höra vilket svar de har på frågan om hur detta sköts. Jag är efter samtal med socialministern beredd att på Hans Karlssons fråga svara att regeringen har sett programmet och kommer att ta initiativ för att granska om det ligger till på detta sätt i verkligheten. I så fall är det bara att omedelbart se till så att det rättas till. Det är oacceptabelt att sådant kan fortgå.
Jag är nöjd med svaret. Tack så mycket.

Fru talman! Vi håller på att bli av med kvicksilver inom alla områden. Kvicksilver används fortfarande bara inom några få begränsade områden. Om jag minns siffrorna rätt har över 90 % av amalgamanvändningen försvunnit. En liten del amalgam används fortfarande, men användningen är mycket begränsad jämfört med för bara några år sedan. Den frivilliga avveckling som skulle ske har alltså lyckats till stor del, men inte riktigt. Socialministern har ansvaret för amalgamutvecklingen. Hon följer den noga. Man ser vad man kan göra för att också den lilla amlagamanvändning som fortfarande förekommer avvecklas.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

Fru talman! Jan Bergqvist har frågat mig vilka frågor regeringen tänker sätta i fokus för att uppnå bästa tänkbara resultat vid Europarådets andra toppmöte. Jan Bergqvist har även frågat vad regeringen avser att göra för att utveckla Europarådet till ett allt bättre redskap i kampen för demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Europarådet är för närvarande en organisation i förvandling. Efter Berlinmurens fall har rådet genom sin utvidgning snabbt utvecklats i alleuropeisk riktning. Samtidigt som rådet har en särskild roll på vissa områden agerar andra internationella organisationer inom delvis samma verksamhetsfält. EU och NATO står inför viktiga utvidgningsprocesser. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vidgat och fördjupat sitt samarbete. Allt detta påverkar självfallet Europarådet och dess verksamhet. Vi kan emellertid konstatera att rådet i dag - vid sidan av FN, OSSE, EU och NATO - utgör en oundgänglig del av det i vid mening säkerhetsfrämjande arbetet i det nya Europa som håller på att ta form. Det är mot denna bakgrund som det andra toppmötet skall ses. Vår grundläggande tanke är att toppmötet bör befästa och stärka Europarådets existerande organ och verksamhetsområden. Från svensk sida förespråkar vi därför en koncentrerad dagordning som fokuserar på Europarådets kärnverksamhet och kan utmynna i en slutdeklaration med politiska målsättningar och en aktionsplan med konkreta förslag. Den preliminära dagordningen, som vi har varit med om att utforma, kan indelas i fyra avsnitt: 1. 3. medborgares säkerhet samt 4. demokratiska värden och kulturell mångfald. Sverige har i förhandlingarna särskilt verkat för att barnens ofta utsatta situation och behov av skydd uppmärksammas såväl i övergripande mening som beträffande det svåra problemet med sexuellt utnyttjande av minderåriga. När det så gäller frågan om vad regeringen avser att göra för att utveckla och förbättra Europarådet ser vi det som en huvuduppgift att organisationens kärnverksamhet konsolideras, bl.a. genom att de instrument som står till dess förfogande förfinas. Avgörande för Europarådets trovärdighet är att de grundläggande kraven på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer upprätthålls, inte minst i de nya medlemsländerna. En försvagning av dessa krav måste motverkas med alla tillgängliga medel. Europarådet har därför infört en särskild procedur för att granska hur medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden. Regeringen fäster stor vikt vid denna metodiska och återkommande uppföljning, eftersom demokratiseringsprocesser och upprättande av fungerande rättsstater inte kan slutföras över en natt. Vi måste alla arbeta kontinuerligt för att inte bara upprätthålla utan även förstärka de demokratiska och rättsstatliga principerna, och detta gäller även i gamla medlemsländer. Regeringen konstaterar vidare med tillfredsställelse att en ny domstol med heltidsarbetande domare i Strasbourg kommer att etableras under 1998. Härigenom förstärks skyddet av de mänskliga rättigheterna ytterligare. Vi stöder Finlands förslag om tillsättandet av en särskild kommissionär för mänskliga rättigheter som kan sprida information om de rättsliga procedurerna. På det sociala området vill regeringen verka för metodiska och konkreta åtgärder för ökad social sammanhållning. Europarådets viktigaste uppgift är att befästa och förstärka den värdegemenskap som organisationen förvaltar. Särskilt gäller detta främjandet av demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Det är detta arbete som vi från svensk sida kommer att lägga huvudvikten vid även i framtiden.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Att jag har väckt interpellationen beror på att jag hoppas och tror att det möte som äger rum i Strasbourg i Frankrike på fredag och lördag den här veckan kan bli av stor betydelse för Europas framtid. Det är ett unikt tillfälle. Här träffas stats och regeringschefer från så gott som alla länder i Europa - 44 länder, varav 40 medlemsländer och 4 länder som har gäststatus i Europarådet. Egentligen är det bara Vitryssland och Serbien-Montenegro som inte deltar. Att de inte är med beror, tyvärr, på att deras regimer har uppträtt på ett sådant sätt och kränkt mänskliga rättigheter så grovt att de inte har något att bidra med i en diskussion om hur vi skall gå till väga för att stärka rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Jag känner till Sveriges förberedelser och vet att Sverige har lagt ned mycket tid och kraft på att förbereda sin insats och sina bidrag till mötet. Jag hoppas verkligen att Europas politiska ledare inte ser detta möte som ett i en lång rad av andra möten utan att de ser det som ett historiskt tillfälle att intensifiera samarbetet för fred, demokrati och rättvisa. Jag tror att man redan nu kan se att förberedelsearbetet har kommit så långt att vi kan räkna med en politisk deklaration som är bra och välformulerad, men det är inte nog med en bra och välformulerad politisk deklaration. Det behövs också en stark och konkret handlingsplan. De politiska ledarna måste visa en bestämd vilja att ge politisk kraft och styrka åt Europarådet i framtiden. Jag hoppas att utrikesministern håller med mig om att ministerkommitténs beslutssystem måste bli bättre. Ministerkommittén måste kunna ta beslut snabbare, speciellt när det uppstår en kris i Europa som Europarådet behöver uppmärksamma och engagera sig i för att lösa. Europarådets övervakning av hur det står till med demokrati och mänskliga rättigheter i medlemsländerna behöver också få ett starkare stöd i praktiken. Vad tror utrikesministern om att få representanterna för länderna att göra ett mera formellt åtagande om att man aktivt kommer att medverka i själva genomförandet av övervakningen i varje land? Den enskilda fråga som jag tycker är allra viktigast är frågan om barnens säkerhet och trygghet. Sverige bör pressa på för att alla medlemsländer skall komma till rätta med varje form av kränkning mot barnen. Låt oss bl.a. försöka få en samling där alla med kraft bekämpar produktion, spridning och innehav av barnpornografi! Utrikesministern säger: "Avgörande för Europarådets trovärdighet är att de grundläggande kraven på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer upprätthålls, inte minst i de nya medlemsländerna." Jag instämmer i det. Men vad säger då utrikesministern om ett gammalt medlemsland som Turkiet som, tyvärr, ofta bryter mot internationell lag och där man kan säga att det dagligen sker brott mot mänskliga rättigheter?
Fru talman! Europarådet är en av de äldsta europeiska samarbetsorganisationerna. Det är en organisation som jag tycker är mycket viktig. Precis som Jan Bergqvist gör nu har jag tidigare suttit i parlamentarikerförsamlingen. Inte minst att organisationen har en parlamentarisk förankring som är litet ovanlig i dag tycker jag hör till Europarådets fördelar. Dessutom är detta det samarbetsorgan som framför allt arbetar med demokrati och med rättsstatens principer. Det betyder så mycket också när det gäller att arbeta för fred, därför att demokratier söker säkerhet i samarbete, inte i avskräckning. Egentligen kan man säga att en utvecklad demokrati är det enda effektiva vapnet för att förebygga konflikter. Därför är Europarådet synnerligen viktigt. Det skulle, tycker jag, behöva få en större plats också i den svenska debatten. Vi har inför toppmötet färdigställt en ny informationsskrift som jag gärna gör litet propaganda för. Det är viktigt att man får ordentlig kunskap om den här organisationen och dess möjligheter. Möjligheterna kan alltid tas till vara ännu bättre. Ministerrådet har litet svårt att komma fram till beslut, det är alldeles sant. Det skall vara enhälliga beslut, och det är inte alltid så lätt. Men bara det att man tar upp en fråga i ministerrådet och för en diskussion om den, t.ex. om landet Turkiet och situationen där, är ändå att påverka. Övervakningsmekanismen är mycket väsentlig. Det räcker inte att man en gång har anslutit sig till det Europarådet står för, utan man är hela tiden utsatt för en övervakning. I Turkiet har man känt av det många gånger. Här finns domstolen för de mänskliga rättigheterna, här finns ministerkommitténs övervakning och här finns parlamentarikerförsamlingens ständigt återkommande diskussioner. Vad gäller Turkiet finns också en kommitté mot tortyr, som inrättades under den europeiska konventionen mot tortyr. Den har besökt Turkiet och kommit med rekommendationer och kritisk granskning av Turkiet. Här gör Europarådet saker och ting, men kan naturligtvis göra ännu mycket mer. Vi har inför det här toppmötet från svensk sida särskilt hållit fram barnens situation. Vi har ända sedan FN:s toppmöte om barnen känt ett särskilt ansvar för att alltid hålla fram barnens situation. Det finns också ordentligt med i förberedelserna för detta toppmöte. Det kommer förhoppningsvis också att återfinnas i den deklaration som kommer ut av toppmötet. På det viset är de frågor som Jan Bergqvist tar upp sådant som vi har arbetet med. Men i alla dessa sammanhang skulle man naturligtvis önska att ännu mer av den svenska synen fick genomslag. Men jag tycker ändå att vi, så långt vi kan se inför det här toppmötet, kan vara relativt nöjda.
Fru talman! Jag hälsar med tillfredsställelse utrikesministerns deklaration om att det är viktigt att vi även i Sverige får en bred och djup diskussion om Europarådet och ökade kunskaper om det. Även om det inte på något sätt är ett huvudsyfte med toppmötet att göra Europarådet mer synligt, kan vi räkna med att massmediernas intresse kommer att dras till detta mycket unika möte som sker i Strasbourg. Där finns, förutom vår egen statsminister, Rassmussen. Där finns Jeltsin, Tony Blair, Helmut Kohl, Jospin, Jacques Chirac och alla de andra förgrundsfigurerna i europeisk politik. Vi har inte råd att avstå från möjligheten att utnyttja det här tillfället för att öka kunskaperna och informationen om vad Europarådet är för någonting. Vi som arbetar med och i Europarådet får erkänna att vi hittills inte har lyckats med att ge medborgarna tillräckliga kunskaper om vad Europarådet står för. Det innebär i sin tur att vi inte fullt ut kan utnyttja organisationens resurser och möjligheter. Skall vi kunna bygga ett Europa med fred och framsteg är det viktigt att de medborgare som bygger och bor i Europa kan samlas kring gemensamma värden, som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet. Det är viktigt att det internationella samarbetet inte sker ovanför huvudet på medborgarna, utan att de kan vara en aktiv del i detta. En grundförutsättning för det är att man får kunskaper och information så att man kan medverka. Tyvärr sker det ständigt en förväxling och sammanblandning mellan EU:s högsta beslutande organ rådet och Europarådet. Var det inte oförskämt och fräckt av EU att när man skulle döpa rådet kalla det för Europeiska rådet, trots att det redan fanns någonting som hette Europarådet. Detta har lett till precis det man kunde vänta sig, nämligen en ständig sammanblandning av dessa. Det har skett olycksfall i arbetet inom Utrikesdepartementet och det har skett här i riksdagen. Då är det inte heller underligt att man ständigt i medierna och bland allmänheten blandar ihop detta. Många tror att Europarådet, ja, det är väl något EU-organ i Bryssel eller något sådant. Det är viktigt att vi kan brygga över den här informationsklyftan. Jag tror att det i nästa sekel kommer att växa fram ett nytt politiskt och institutionellt landskap. Där har Europarådet en viktig och framträdande roll att spela, såsom en europeisk institution för hela Europa, med en domstol för mänskliga rättigheter för alla Europas medborgare och med en parlamentarisk församling för hela Europa.
Fru talman! Europarådet var tidigare, eftersom det var det äldsta samarbetsorganet, ett mycket tydligt organ för Europas demokratier. Medlemskretsen var avgränsad, men det fanns också på annat sätt mycket tydliga avgränsningar. Sedan tyckte regeringarna och parlamentarikerna inom Europarådet att det var tid att öppna sig, att ta in också länder som var på väg mot demokrati, men som inte var fullfjädrade demokratier. Detta har litet grand gjort att Europarådet är i omvandling. Jag tycker att det är bra att Europarådet har gjort på det sättet. Det är mycket bättre att ha också de länder som inte är fullfjädrade demokratier med. Man kan då arbeta med deras problem inifrån, i stället för att peka finger åt dem och tala om hur det skall vara. Men det har försatt Europarådet i en ny situation som ibland inte är enkel. Man har i och för sig varit i den situationen länge just när det gäller Turkiet, som under sin period som medlem, sedan 1950, inte alltid har varit så demokratiskt. Men Europarådet är viktigt som en normgivande organisation, där man på djupet får diskutera demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Dessutom är det inte bara vad man säger på möten, t.ex. vad dessa viktiga stats och regeringschefer säger på toppmötet, som är väsentligt. Europarådet är nu för tiden också en aktiv organisation vad gäller att förändra vardagen. Det Europarådet har gjort i Albanien och Bosnien är goda exempel på detta. Man har utbildat poliser, domare och fängelsepersonal. På samma sätt gick man ganska konkret in i Ryssland när Ryssland blev medlemsstat. Det här tror jag att det är mycket bra att man gör. Jag hoppas att Europarådet också vad gäller området barn och barnens rätt kan vara ganska praktiskt i sitt angreppssätt. Kort sagt, Europarådet har en viktig roll att spela i dag. Jag är alldeles övertygad om att det har en än större roll att spela framöver.
Fru talman! Det märks på utrikesministerns inlägg att hon är väl insatt i hur Europarådet arbetar och noga följer utvecklingen liksom att vi från Sverige driver på. Det är tryggt att ha en utrikesminister som har den inställningen och som också agerar i enlighet med detta. Jag vill till slut för min del bara ge ett exempel på vad Europarådet kan innebära konkret för enskilda människor. Till stor del tack vare insatser från en tidigare ledamot av den svenska riksdagen, Hans Göran Franck, har Europarådet skärpt kravet vad gäller dödsstraffet. Det ställs krav på att det land som skall kunna bli medlem måste avskaffa dödsstraffet. Detta är inte så alldeles enkelt för en del av länderna i det forna östblocket, eftersom det i flera av de här länderna tyvärr finns en folkmajoritet till förmån för dödsstraffet. Det krävs där upplysning och information om vad det faktiskt är fråga om. Att Europarådet driver krav på att dödsstraffet skall avskaffas har i praktiken inneburit att ett betydande antal medborgare i Europa som skulle ha avrättats, om inte deras hemland hade börjat samarbeta med Europarådet, i dag lever. Det är fortfarande en kamp. Det förekommer ännu avrättningar i den östra och även i den södra delen av Europa, och därför är det här viktigt. Vi kan dock se att tack vare de insatser som Hans Göran Franck gjorde i Europarådet i ett tidigare skede har många människors liv räddats. Det känns väldigt fint att vara med i en organisation som åstadkommer sådana resultat.

Fru talman! Jag vill först tacka socialministern för ett väl genomarbetat svar. Jag känner också att det finns mycket engagemang i svaret. Skälet till att jag har framställt min interpellation är att jag under det senaste året har sett hur väldigt många människor känner sig bortglömda därför att de har en sjukdom som är psykisk. Det är kanske inte lika lätt att vare sig för sjukvården eller till vännerna säga att man har drabbats av en depression eller har fått en psykos. Det är lättare att tala om att man skall opereras för blindtarmen eller någonting dylikt. Det är inte så lätt att göra någonting åt detta, men jag känner att det är viktigt att vi lyfter fram det. Jag vill gärna läsa ur ett brev. När det blev känt att jag hade framställt denna interpellation fick jag ett brev: "Hej! Jag vet att du har ställt en interpellation om de psykiskt sjuka. Jag tillhör själv gruppen 'lättare sjuka'. Diagnos: Personlighetsstörning med ångest, nedstämdhet, spänningsvärk och bulimi. Trots att mina besvär kvarstår, upplever jag nästan att jag har blivit 'utslängd' från psykmottagningen. Visst har jag fått recept för fyra månader, och visst fick jag ny tid om ett år. Men därutöver intet. Det känns bittert att höra: 'Du blir tydligen inte bättre.' Man lämnar mig att möta hösten, då jag alltid försämras, utan hjälp. Från psykmottagningens sida har jag mött ett minskat engagemang, kortare och kortare läkarbesök med ett minimum av frågor. Min bulimi behandlas inte, och mina självmordstankar tas inte upp. Samtalskontakt har inte ifrågasatts. Om jag hade råd skulle jag inte tveka att söka privat för att få det minimum av vård jag behöver, en läkare att känna förtroende för, en mänsklig kontakt för hjälp över de värsta perioderna. Allt oftare handlar det om att ta alkohol till hjälp i stället. Varför tar jag inte upp detta med min läkare och kräver att få det jag vill ha? Det är här sjukdomen kommer in i bilden. Jag förmår inte. Jag tycker att jag har försökt så gott jag har kunnat. Varje gång jag går hemifrån är jag inställd på att be om en annan medicin, men kommer varje gång hem med samma recept och en stor känsla av tomhet och att ingen bryr sig om hur det går med mig. Visst är jag kvinna och ingen ungdom längre - inte värd att satsa på. Misstanken att jag är utsatt för besparingar och med bättre vård skulle må betydligt bättre gör mig arg. Vad jag vill påpeka är, att som psykiskt sjuk har man av flera olika skäl svårt att tillvarata sina intressen. Jag är orolig för att resurserna har minskat för alla typer av psykiskt sjuka. Det lidande som självmordstankar innebär syns inte i statistiken. Tack för att jag fick ta upp din tid." Det här får vara en röst för hur många människor känner sig. Jag vet mycket väl att man inte vare sig i regeringen eller här i riksdagen kan ta upp personliga fall. Det är så mycket av principer och attityder i sjukvården som bestäms härifrån. Det skapas ibland trender även i sjukvården. Vi talar då om att vi är tvungna att lyfta fram alla de sjuka. Men jag tror att de psykiskt sjuka är de som måste få vår uppmärksamhet den kommande mandatperioden.

Fru talman! Det finns en del statistik som bekräftar den oro som både socialministern och jag känner är befogad. Enligt en uppgift ger kommunerna bara 1 000 av de 30 000 psykiskt funktionshindrade ett vettigt boende. Jag hoppas att något i den statistiken är fel. Enligt Kommunaktuellt den 16 januari vet inte en tredjedel av Sveriges kommuner hur många psykiskt sjuka det finns i kommunerna. Över hälften av Sveriges kommuner har inte ordnat med det särskilda boendet för psykiskt handikappade. I Läkartidningens ledare nr 18/97 skriver författaren att det är oroande att bristerna förblivit så stora trots det treåriga extra statsbidraget på 1,2 miljarder. Detta stimulansbidrag upphör 1998. Då kan man fråga sig hur kommunerna kommer att klara sig. Jag vill genast nu säga till Margot Wallström, att jag är väldigt glad för de pengar som regeringen har avsatt för kommuner och landsting. Margot Wallström vet att vi kristdemokrater har talat mycket för detta de senaste åren. Men frågan är hur man skall kunna klara av detta så att det verkligen blir en prioritering av dem som verkligen har de största behoven men inte orkar efterfråga dem. Jag är också litet orolig över den likriktning som ofta sker i svensk sjukvård. Det var tusentals platser på mentalsjukhusen när de lades ned. Vi är överens om att många av människorna har fått det mycket bättre. Men vi behöver fortfarande en viss mängd slutenvård, vi behöver öppna vårdformer och vi behöver rehabiliteringsteam. Vi behöver en mängd kompetens. Om det finns en stor mångfald, får människor plats i den vårdform som passar just dem bäst. Därför vill jag fråga socialministern om det inte är viktigt att vi som politiker och beslutsfattare och ansvariga för dessa frågor talar mer för denna mångfald, så att människor verkligen kommer på rätt vårdnivå. Den skall varken vara för låg eller för hög. Jag är glad för att Margot Wallström i sitt svar lyfte fram de ideella organisationerna. Jag har själv besökt natthärbärgen här i Stockholm. Jag beundrar den verksamheten. Det gör Margot Wallström också. Man får pengar att utveckla en sådan verksamhet för de hemlösa. Det tycker jag är jättebra. Men vi kanske kan sträcka ut handen på fler nivåer i samhället för att just få den bredd som behövs för dessa människor. De är ofta bortglömda, ensamma och i ett stort behov av medicinsk vård med gott kunnande. Jag är ibland litet rädd för att lika väl som kommunerna undervärderar de sjukdomar som de äldre hade när ädelreformen genomfördes, anser kommunerna att de inte behöver den psykiska kompetensen. Det är endast socialtjänsten som får möta dessa behov. Jag tror att det är viktigt att den psykologiska och psykiatriska kompetensen finns som en del i primärvården. Jag vill fråga socialministern vad hon tycker om det.

Fru talman! Det här inlägget vill jag ägna åt självmordspreventionen. Jag vet mycket väl att Centrum för suicidforskning gör ett fantastiskt bra arbete och att man verkligen har gjort en nationell handlingsplan. Enligt de siffror som jag har i minnet är det ungefär 1 500 personer varje år som tar sitt liv. Det är alltså många fler än vad trafiken skördar. Jag tror också att det ungefär är 500 dödsfall där man inte riktigt kan säga om dödsorsaken är självmord eller om det är någon annan orsak. Vi vet att det är många tusen, uppåt 10 000, som försöker ta sina liv. Det här är siffror men bakom varje siffra finns en kaotisk situation, kanske i släkten, familjen, ensamheten, relationen. Det här är ändå en jättestor fråga. Jag har ibland undrat över sådana här tabubelagda frågor: På vilket sätt skall man med mjukhet och tydlighet få ut dem i samhället så att det blir inne att arbeta med dem? Det här är ju ett jättebra sätt. Men jag undrar om det skulle vara ett bra sätt om man antog en handlingsplan här i riksdagen, om man lyfte upp det till en verkligt stor folkhälsofråga. Det kanske skulle gå lättare för enskilda människor att tala om det. Man kanske kunde starta olika grupper, utbilda fler och fler i primärvården. Jag tror att väldigt mycket av preventionen ändå måste ges i basen av sjukvården, nämligen i primärvården, och i skolorna. Jag tror att det finns många andra ställen.

Fru talman! Så har jag fått svaret som jag med stora förväntningar och förhoppningar har väntat på. Tyvärr grusas mina förhoppningar om att socialministern skulle ha förstått och varit beredd att ändra sig. När den borgerliga regeringen 1994 genomförde handikappreformen, dvs. LSS och LASS, var det en revolution på handikappområdet. Det var första gången som de funktionshindrade - precis som vi andra - kunde välja och fick självbestämmande och integritet. Det var första gången de kunde välja vem som skulle komma hem till dem och hjälpa till med väldigt intima saker, t.ex. med att gå på toaletten. Det skulle också bli kontinuitet till skillnad från hur det var inom hemtjänsten där många olika människor springer in och ut. Nu skulle de handikappade få samma människor som kom och hjälpte dem. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1994 har man med pedantisk noggrannhet ändrat, inte en gång och inte två gånger utan tre fyra gånger i de olika lagarna. Det har inte varit fråga om förbättringar utan det har hela tiden varit försämringar. Den senaste försämringen fattades det beslut om i våras och den trädde i kraft nu under hösten. Det gällde assistansersättningen som har schabloniserats och sänkts. Dessutom har man lagt kostnaderna för de första 20 timmarna på kommunerna och underfinanserat detta, eftersom man inte har gett kommunerna pengar för att klara av det. Vad blir då konsekvenserna? Många kooperativ måste naturligtvis säga upp sin personal. Assistansersättningen räcker inte. En del har redan sagt upp sin personal. Då frågar jag socialministern: Vart tog kontinuiteten vägen? Visst kan man ansöka om särskilda skäl, men ofta får man nej av försäkringskassan. Och vad händer den enskilde under tiden medan han eller hon väntar på beslut? Konsekvensen blir faktiskt att funktionshindrade som har stora behov kommer bara att kunna ha kommunen som anordnare av assistans framöver. Vart tog valfriheten vägen? Vart tog självbestämmandet vägen? För mig är det här en form av smygkommunalisering. Dels lägger man kostnaderna för de första 20 timmarna på kommunen, dels gör man det omöjligt för den enskilde - speciellt för den som har väldigt stora behov - att välja någon annan anordnare än kommunen. Det innebär en smygkommunalisering. "Socialstyrelsen anser att personlig assistans i vissa kommuner fortfarande präglas av hemtjänstens värderingar och arbetsförutsättningar." Man säger verkligen att kommunerna kanske inte är de bästa att ordna assistans för gravt funktionshindrade. När beslutet om att införa schablonen fattades försäkrade man att den inte skulle innebära att någon enskild drabbades. Alla skulle i fortsättningen kunna anlita andra assistansanordnare än kommunen. När man skall ansöka om särskilda skäl skall man vända ut och in på sitt liv. Inte bara för de sista kronorna utan man skall från den första kronan ange varför man skall ha dessa särskilda skäl. Då frågar jag: Vart tog integriteten vägen? Jag tycker absolut inte att jag har fått svar på min viktigaste fråga. Vad avser socialministern göra för att en funktionshindrad som anlitar andra än kommunen även framöver skall kunna göra det? Socialministern har svarat med många fina ord om mångfald och valfrihet, men dessa ord räcker inte. Verkligen är att de som har anlitat t.ex. kooperativ kommer inte att kunna ha kvar sina assistenter. Vad avser socialministern göra för att det inte skall bli så och för att alternativen även i framtiden skall kunna anordna assistans för gravt funktionshindrade?

Fru talman! Det är synd att socialministern och regeringen inte har haft någon dialog med handikapporganisationerna och kooperativen innan man fattade beslut. Det har inte fattats bara ett beslut utan det har varit fråga om många beslut som förändrat och försämrat i reformen. Nu upptäcker man att den senaste förändringen kanske inte var så klok. Då skall man ha en dialog efteråt. Det är som att slänga in jästen efter degen. Man borde ha haft den dialogen tidigare. Vad hjälper det de funktionshindrade som nu är i kooperativ som måste säga upp sina assistenter? Jag har redan fått signaler om att de håller på att säga upp sina assistenter därför att de får nej av försäkringskassan när det gäller särskilda skäl. Vad hjälper det dem att det förs en dialog efteråt? Den dialogen skulle ha förts innan. Man kan inte ha en reform som inte är så många år gammal men som redan, efter ett par tre år, har utsatts för så många förändringar. Då undrar jag återigen om socialministern kan sätta sig in i den ständiga oro som de funktionshindrade lever med genom de ständiga förändringarna. Jag har hört att många har blivit sämre därför att de ständigt går och oroar sig: kommer jag att ha min assistent i morgon eller inte? För den som är handikappad är det en del omständigheter runt omkring som är annorlunda än för den som är frisk. Man måste planera sin tillvaro ganska noga. Man kan nästan aldrig göra något spontant. Man skall beställa färdtjänst och se till att ha någon med sig. Det är många sådana saker. Till detta skall inte behöva komma att man ständigt skall gå och oroa sig för om det fungerar runt omkring. Man vill ju leva ett så normalt liv som möjligt - eller hur? Det skall inte heller behöva vara en ständig kamp med myndigheter och överklaganden för att man skall få sin rättighet. Allt detta som socialministern räknar upp, dvs. hur många det är som får ersättning och hur många timmar det gäller, känner jag till. Vi moderater har också finansierat detta fullt ut, till skillnad från socialdemokraterna. Återigen efterlyser jag mer än fina ord och prat om valfrihet och mångfald. Det krävs något mer om man menar allvar med att det är andra än kommunerna som skall kunna stå för assistans till gravt funktionshindrade. Det är i första hand de som kommer att drabbas när schabloniseringen och det lägre beloppet nu har införts och man har gett de 20 första timmarna till kommunerna, när man inte heller har finansierat det fullt ut utan kommunerna inte har fått pengar så att det räcker. Fru talman! Min fråga kvarstår: Vad avser socialministern att göra för att leva upp till det som hon själv skriver i svaret till mig, dvs. att valfriheten och mångfalden skall finnas kvar? Jag förstår att man nu desperat försöker ha en dialog med handikapporganisationerna och kooperativen, men det är ju för sent, när man redan har fattat beslut om detta här i riksdagen på förslag från regeringen. Jag väntar mig nu att få ett svar till alla dem som går och är mycket oroliga. Jag antar att socialministern, precis som jag, har fått många brev, många telefonsamtal och mycket via Internet från enskilda handikappade och naturligtvis från kooperativ som på olika sätt har beskrivit vilka problem de har. Man kan inte låta det fortgå, utan det behövs en ändring redan nu. Återställ det till det som gällde innan! Om man börjar med det kan man sedan ha den konstruktiva diskussionen med kooperativen för att försöka hitta en lösning. Jag är medveten om att allt inte är perfekt som det är i dag, men det är att kasta sig ut på ganska djupt vatten att fatta ett beslut innan man har haft dialogen och innan man ser att det håller. Det är, som sagt var, inte första gången som man ändrar i den här reformen utan tredje eller fjärde gången på ett par år. Återställ det till det som gällde innan och ha sedan dialogen och kom fram med något nytt!